Herr talman! Jag måste helt kort kommentera detta. Sture Korpås menar att så länge det finns någon enda i förbandet som inte är nöjd med förhållandena är det inte bra. Jag kan ge honom delvis rätt — helt bra blir det aldrig. Det är inte helt bra att vi för denna debatt om en väsentlig samhällsfråga inför en i stort sett tom kammare. Men varken Sture Korpås eller jag vill väl för den skull säga att demokratin inte fungerar här i landet. Det perfekta tillståndet uppnår man aldrig. Även om jag hoppas på förbättringar i utbildningssystemet, förbättrade värnpliktsförhållanden osv., har jag faktiskt inte den ambitionen att man skall kunna säga att allt är bra. Detta är en stor sektor som är utsatt för förändringar. Jag skall gärna medge att man på den militära sektorn under tidigare epoker kanske hade litet svårt att hänga med i förändringens vind. Under de senaste två decennierna har man emellertid på den militära sektorn i vissa avseenden gått före. Det är min förhoppning att vi genom att bortse från tidigare bindningar skall kunna angripa dessa försvarsproblem på ett okonventionellt sätt. Därigenom hoppas jag att vi skall nå ökad förståelse för försvarets behov.

Herr talman! Oswald Söderqvist har frågat mig om det är ”i linje med den utrikespolitik som Sverige säger sig vilja föra att tillåta att svenska arbetares pensionspengar investeras i en diktaturstat av Brasiliens typ”. Som grund för sin fråga åberopar herr Söderqvist ett dokument från ambassaden i Brasilia från hösten 1977 och citerar ett par lösryckta satser ur detta. Det dokument som avses är en skrivelse från ambassadör Lon&us i Brasilien av den 11 januari 1977, alltså ej som herr Söderqvist anger från hösten 1977. Skrivelsen utgör ett svar på en remiss till en rad ambassader rörande ett förslag om ökade insatser för svensk export till uländer. Detta förslag resulterade så småningom i en proposition till riksdagen som antogs i juni 1977. Denna proposition innehöll, vilket torde vara bekant, inga förslag av den typ som Oswald Söderqvist åsyftar. Eftersom frågeställaren använt sig av ett par lösbrutna satser, som ej ger en riktig bild av vad ambassaden vid detta tillfälle föreslog, vill jag läsa upp hela det stycke som avslutar ambassadens skrivelse. Jag citerar: ”Kanske minst lika viktigt som övriga framförda förslag vore att förbättra exportkreditoch exportfinansieringssystemet. Ett förslag som på denna punkt framförts är att möjliggöra för bankerna att hos AP-fonden refinansiera sig för långfristiga krediter till fast ränta i svenska kronor. Det är kanske på finansieringsområdet som svenska företag nu har svårast att hävda sig här.” Jag vill understryka att vad ambassaden föreslår är att bankerna skall ges generell möjlighet att få lån ur AP-fonden för att kunna ge långfristiga exportkrediter. Detta är något helt annat än vad herr Söderqvist antyder i sin fråga, nämligen att vi skulle ha övervägt att finansiera investeringar i Brasilien med AP-pengar.

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret. Svaret andas en viss indignation, som om frågan vore otillbörlig eller ställd på helt lösa grunder. Utrikesministern drar upp en del rent formella synpunkter, såsom datering av dokument samt citat som påstås vara ofullständiga. Samtidigt kringgår utrikesministern sakfrågan, nämligen Sveriges dubbla ansikten — i detta fall som i många andra. Som jag hade anledning att säga till handelsministern i fredags, när vi debatterade vapenexporten till Brasilien, är Sveriges dubbelmoral i dessa frågor inte något som man ensidigt kan lasta den borgerliga regeringen för. Den föregående, socialdemokratiska, regeringen har ett minst lika stort ansvar, vilket klart framgått av de reportage om vapenexport som vi fått ta del av under veckoslutet. Men det får vi återkomma till. För att återvända till den nu aktuella frågan kan man konstatera att dateringen av de dokument som ligger bakom är ointressant. Jag har en kopia av dokumentet från den svenska ambassaden i Brasilia, och det har jag haft sedan i höstas. Det var nämligen först då som jag och andra med mig, bl.a. Brasilienkommittéerna, fick klart för oss vilka rekommendationer som ambassaden hade gett i remissvaret. Jag är således väl medveten om att dokumentet upprättades i januari 1977. Vad gäller den proposition, 1976/77:83, som utrikesministern nämner i sitt svar, är det alldeles korrekt att den inte innehåller några förslag om att använda AP-fonderna för att finansiera investeringar i Brasilien. Det torde ha mött stort motstånd. I propositionen 83 sägs mycket litet om exportfinansiering. Där behandlas framför allt, som vi kommer ihåg, IDB-frågan. När det gällde exportfinansieringen ville regeringen avvakta utredningsresultatet. Så till vad utrikesministern kallar lösryckta citat.

Ett förslag som på denna punkt framförts är att möjliggöra för bankerna att hos AP-fonden refinansiera sig för långfristiga krediter till fast ränta i svenska kronor.” Men vad gör det för skillnad? Utrikesministern säger själv: ”Jag vill understryka att vad ambassaden föreslår är att bankerna skall ges generell möjlighet att få lån ur AP-fonden för att kunna ge långfristiga exportkrediter.” Det är väl under sådana förhållanden ATP-pengar som kommer till användning. Eller genomgår dessa pengar något slags förändring i och med att de flyter genom en bank? Vi fick ett tydligt åskådningsexempel på detta i TV 2:s Rapport i torsdags, den 2 februari. Där visades ju i instruktiva bilder hur AP-fondernas pengar skulle användas av AB Svensk Exportkredit. Utrikesministern har således inte svarat på min principfråga, och jag vill därför upprepa den: Är det i linje med den utrikespolitik som Sverige säger sig vilja föra att tillåta att svenska arbetares pensionspengar investeras i en diktaturstat av Brasiliens typ?

Herr talman! Först vill jag understryka vad som också framgår av svaret, nämligen att det som har sagts i remissyttrandet från ambassaden i Brasilia gäller generellt och inte exklusivt exportkrediter till Brasilien. I övrigt vill jag gå in litet grand på hur AP-fondspengar används och hur AP-fondsmedel medverkar i finansieringen av exportkrediter och företagsinvesteringar. AP-fonden redovisar redan nu att exportkreditgivningen sker på två sätt: dels genom att refinansiera exportkrediter givna av det av staten och bankerna gemensamt ägda AB Svensk Exportkredit, dels men i begränsad utsträckning och endast vad gäller större projekt genom att refinansiera exportkrediter från affärsbankerna. Ett exempel på den sistnämnda typen av finansiering ger ett hotell i Leningrad, som nu uppförs av ett svenskt företag. AP-fonden medverkar direkt eller indirekt vid företagens investeringar dels genom köp av företagens obligationer, dels genom kreditgivning till de företagsfinansierade mellanhandsinstituten, dels också genom s.k. återlån till bankerna. Finansieringen i de förstnämnda formerna sker under fortlöpande kontroll av riksbanken. Där tillämpas kreditpolitiska kriterier, och företagens rätt till återlån grundas på tidigare avgiftsinbetalningar. Det är dock bankerna som är låntagare i AP-fonden, och vid sin utlåning till företagen av dessa medel tillämpar bankerna sedvanliga lånevillkor. För alla utlandsinvesteringar måste tillstånd inhämtas från riksbanken. Vid prövning av ansökningar om tillstånd gäller den under en följd av år tillämpade huvudprincipen att investeringarna skall främja export från Sverige eller på annat sätt vara gynnsamma från betalningsbalanssynpunkt. Likaså tillämpas i stor utsträckning krav på finansiering i utlandet genom upplåning på genomsnittligt minst fem år. Undantag från dessa villkor görs för investeringar i försäljningsföretag och andra företag som i betydande omfattning avsätter export från Sverige och som i övrigt gör beloppsmässigt mindre investeringar i utvecklingsländer som är huvudmottagare av svenskt bistånd. Det är väl också bekant att en prövning på industrioch sysselsättningspolitiska grunder görs sedan den 1 juli 1974, i en beredning där fackliga företrädare också finns med. Som framgår av mitt svar är det företagen själva som bestämmer var de skall investera, och det finns ett bestämt kontrollsystem på vägen ut för dessa medel. Det är dock ett land som är föremål för sanktioner som gör att sådana investeringar inte får äga rum, och det är Rhodesia. När det gäller Sydafrika och Namibia pågår arbete för att vi skall få ett liknande sakernas tillstånd, men inte för något annat land i världen finns sådana restriktioner. Det skulle leda till oanade konsekvenser om man så att säga generellt skulle gå ut och fördöma enskilt det ena landet efter det andra. I dag diskuterar vi Brasilien. Det finns nog andra länder som man kan diskutera utifrån samma utgångspunkt när det gäller mänskliga rättighetsfrågor. Jag tror att den väg som vi har valt i Sverige, med en kontroll av AP fondspengarna som fungerar på det sätt som jag här har redovisat, är den bästa grunden att bygga på. Och det är helt förenligt med den utrikespolitik som Sverige för.
Herr talman! Jag tackar utrikesministern än en gång för denna grundliga genomgång av hur ATP-pengarna används, men det är fortfarande inte svar på min fråga. Jag har frågat om utrikesministern anser att det är rimligt att pengar används till investeringar i en sådan stat som Brasilien. Det är tydligt att jag får tolka det här kringgående svaret så att detta är vad utrikesministern anser. Hur är då läget i Brasilien? Jag kanske för min del också får bidra med litet upplysningar. Det finns många uppgifter om läget. Om svenska företags investeringar vet vi ganska mycket. Det är också ganska aktuella saker f.n. Svenska företags investeringar i Brasilien ökar. Under 1976 investerades 458 milj.kr., en tredubbling jämfört med 1975. Det utländska kapital som strömmar till Brasilien förbättrar inte förhållandena för det arbetande folket. Tvärtom, de utländska företagen drar nytta av ett system, som är uppbyggt på ekonomisk och social utsugning. Det brasilianska samhället är mycket ”företagsvänligt”. Det är förbjudet att organisera sig i fackföreningar. Det finns visserligen ett oppositionsparti, MDB, men dess handlingsmöjligheter är starkt begränsade. Kritik från partiet resulterar ofta i suspendering av enskilda deputerade eller, som senast våren 1977, i att parlamentet helt enkelt stängs. Detta är den brasilianska modellen för demokrati. DN:s börskommentator, Sven-Ivan Sundqvist, har haft två stora reportage om Brasilien, i går och förra söndagen. För en vecka sedan skrev han: ”Löneklyftorna ökar i Brasilien”. I går skrev han: ”Åter vinst för LM i Detta är alltså verkligheten i Brasilien. Det är därför jag frågar: Är det förenligt med den svenska utrikespolitiska linjen att över huvud taget slussa pengar dit? Utrikesministern säger att vi har ett kontrollsystem som vi kan använda. Ansökningarna skall godkännas av riksbanken osv. Men det är just det jag menar. Ni godkänner investeringar i denna stat, med det förtryck som råder där, samtidigt som ni går ut i andra sammanhang och talar om vår solidaritet med förtryckta folk. Det är våra två ansikten, med den dubbelmoral som vi visar i utrikespolitiken både i det här fallet och i många andra fall. Utrikesministern har själv nämnt Sydafrika, som vi också har talat om tidigare. Det är ju därför som man är tvungen att ställa sådana frågor och efterlysa synpunkter från statsrådet och andra inom regeringen! Sedan till frågan, om detta gäller generellt, eller om det bara gäller Brasilien. Det gör naturligtvis ingen skillnad. Jag har den här gången frågat om Brasilien, men frågan kan lika gärna ställas generellt — det gäller alltså alla stater av den typ som förtrycker den egna befolkningen. Frågan kvarstår således fortfarande. Utrikesministern har inte svarat på om hon anser att detta är förenligt med den svenska utrikespolitiska handlingslinjen.
Herr talman! Eric Rejdnell har frågat mig om jag är beredd att medverka till att en omoch tillbyggnad, bl.a. nya färjelägen och ny vågbrytare, snarast kommer till stånd i Visby hamn. Visby hamn är en kommunal hamn. Det är kommunen som avgör om hamnen bör byggas ut eller inte och hur hamnområdet skall disponeras. Visby hamn kan vara svår att anlöpa vid överhandsväder med det relativt sett stora färjetonnaget, som f. n. trafikerar hamnen. Man bör dock hålla i minnet att den personal som för fram färjorna är väl förtrogen med hamnen i Visby. När riskerna bedöms alltför stora att gå in i Visby hamn går färjorna i stället till Kappelshamn, där ett alternativt färjeläge finns utbyggt. Enligt uppgift är det emellertid relativt sällan som en sådan utväg måste tillgripas. Trafikförhållandena mellan Gotland och fastlandet har under lång tid varit föremål för överväganden och diskussion. Statsmakterna har därvid stannat för att stödja Gotlandstrafiken genom olika åtgärder riktade direkt till dem som utövar denna trafik. Ett statligt stöd till hamnutbyggnad i Visby skulle numera strida mot de allmänna principer som tillämpas när det gäller utbyggnad av våra kommunala hamnar.

Herr talman! Till kommunikationsministern säger jag tack för svaret på min fråga angående utbyggnad av Visby hamn. Tyvärr innehåller svaret mest konstateranden av redan kända fakta, och det avslutas med ett principiellt uttalande att statligt stöd ej bör utgå vid utbyggnad av kommunala hamnar. Generellt kan man kanske dela den uppfattningen — men när det gäller Gotland måste även andra bedömningar väga tungt. Gotlandstrafikens utveckling under årens lopp är intressant att följa. Inte sedan 1928 har Visby hamns yttre vågskydd varit föremål för utbyggnad. De fartyg Gotlandsbolaget då använde sig av var S S Drotten, byggd 1928, vilka båda hade en längd av ca 55 meter och en bredd som låg på knappt 9,5 meter. Den förlängning som norra vågbrytaren då fick på ca 150 meter ansågs tillräcklig för att ge fartygen en vindskyddad uppbromsningssträcka före hamninloppet. Fram till 1954 utökade Gotlandsbolaget sin flotta med ytterligare två fartyg till sammanlagt fyra, vilka alla rymdes vid Skeppsbrokajen innanför lotsbryggan. Det året fraktades 3 200 bilar till Gotland. Förra året — 1977 — fraktades 150 000 personbilar och 40 000 lastbilar, trailers och släpvagnar till och från Gotland. Redan under början av 1940-talet, då bl.a. en statlig utredning arbetade med hamnfrågan i Visby, stod det klart att yttre vågskyddet måste förbättras. År 1954 färdigställdes ett generalplaneförslag för Visby hamn där en förlängning av norra vågbrytaren och byggande av en ny sydlig vågbrytare ingår. Sjöfartsverket har granskat och godkänt planen. Efter 1954 har Gotlandsbolaget inköpt bilfärjor som efter hand bytts ut till allt större. Även andra rederier har under olika perioder låtit sina färjor regelbundet anlöpa Visby. Under perioden 1962-1973 har hamndirektionen använt alla ekonomiska resurser för att bygga ut kajer och färjelägen och fördjupa hamnbassänger för att möta behoven för de allt större fartygen. Gotlandsbolaget, som nu har koncession på reguljär färjetrafik mellan Visby och tre fastlandshamnar, uppehåller trafiken med två färjor, M S Gotland, som har en längd på 124,8 m, en bredd på 20,5 m och ett djupgående på 4,7 m — således en fördubbling av såväl längd som bredd mot tidigare. Dessa fartyg kan ta ca 300 personbilar vartdera. Under turistsäsongen insätts även M S Gotlandia. Antalet befordrade passagerare uppgick 1976 till 628 000 och antalet personbilar till 164 600. Antalet längdmeter lastfordon som transporterades uppgick 1976 till 353 000. Under turistsäsongen går M S Gotland dagligen två turer vardera. De här siffrorna talar sitt tydliga språk om utvecklingen av Gotlandstrafiken. Kommunikationsministern håller med om att det kan vara svårt att anlöpa Visby hamn vid överhandsväder. Men han säger: ”Man bör dock hålla i minnet att den personal som för fram färjorna är väl förtrogen med hamnen i Visby.” Ja, det gäller just att befälhavare och övrig personal på färjorna är så yrkesskickliga. Därför har man behövt angöra reservhamnen i Kappelshamn endast vid 17 tillfällen sedan 1975. Det är givet att befälhavarna bara som en sista utväg väljer att gå till reservhamn, eftersom detta också medför stora extrakostnader. Men hur långt kan man gå i kraven på befälhavarna, och hur blir domen över den som felbedömer situationen och hamnar i en olyckssituation? F. n. måste av säkerhetsskäl oljelossning avbrytas på grund av den kraftiga vattenståndsändringen när färjorna passerar inloppet. En flyttning av oljekajen är aktuell. Om vågskyddet byggs ut och färjelägena flyttas skulle oljekajen kunna bibehållas som den är, i avvaktan på energiförsörjningens framtida utveckling. De inre hamnbassängerna skulle inte bara få skyddade kajplatser för det mindre lasttonnaget och fiskarna — de skulle också kunna ge lämpliga och ur miljösynpunkt tilltalande platser för fritidsbåtar. Det var de under 1960-talet nödvändiga utbyggnaderna av kajer och färjelägen som försämrade vågskyddet för inre hamnbassängen. I generalplanen ingick utbyggnad av ett yttre vågskydd. Utbyggnaderna inne i hamnen tog alla ekonomiska resurser i anspråk, och det yttre vågskyddet har dröjt. Staten borde redan här ha gått in med bidrag som möjliggjort en utbyggnad enligt 1954 års generalplan. Sedan 1965 har hamndirektionen uppvaktats av rederier, försäkringsbolag och intresseorganisationer, som kräver åtgärder för förbättring av möjligheterna att utan risk förtöja i Visby hamn även vid hårt väder. Försäkringsbolag har hotat rekommendera sina försäkringstagare att undvika Visby hamn, och rederiföreningar talar om särskilda ersättningar för att gå till Visby. Under 1977 har tre omfattande fartygsskador uppstått vid överhandsväder i Visby hamn. Visby hamn bör betraktas som en del i den ”vägförbindelse” med fastlandet som Gotland har och måste ha om ön skall kunna fungera. Här är det inte bara en fråga om gotlänningarnas möjigheter till goda kommunikationer med fastlandet. I omvänd riktning är behovet större — det bevisar antalet passagerare och det stora antal bilar som fraktas till och från Gotland. Detta talar också för att Visby hamn fungerar som en regionalhamn. Det nu aktuella utbyggnadsförslaget, som omfattar nya färjelägen och utbyggnad av norra och södra vågbrytarna, är kostnadsberäknat till 23 milj.kr. i 1978 års priser. Den summan kan inte Gotlands kommun svara för ensam. En finansiering av denna utbyggnad genom hamnavgifter skulle ge kapitaltjänstkostnader motsvarande en drygt 50-procentig ökning av den hamntaxa som för 1978 godkänts av sjöfartsverket. Hamnområdet i Visby är inte byggt för den biltrafik som skapats av färjornas anlöp. Det är inte heller önskvärt att denna trafik lockas in i Visby innerstad. Utbyggnaden av det yttre vågskyddet och flyttningen av färjelägena söderut med anslutning till den nyanlagda förbifartsvägen skulle lösa många trafikproblem i land. Kommunikationsministern säger till sist i sitt svar: ”Ett statligt stöd till hamnutbyggnad i Visby skulle numera strida mot de allmänna principer som tillämpas när det gäller utbyggnad av våra kommunala hamnar.” Detta yttrande föranleder mig att fråga om inte samma principer kan tillämpas som nyligen gjordes vid utbyggnaden av färjeläge i färjeförbindelserna mellan Gränna och Visingsö. Åren 1962-1964 genomfördes en ombyggnad av Skeppsbrokajen, till vilken man erhöll statsbidrag. I detta läge räknade hamndirektionen med att man utan uppehåll skulle fullfölja 1954 års generalplan. Vågbrytarna, som borde ha byggts först, blev aldrig åtgärdade på grund av bristande ekonomiska resurser, vilket innebar att hamnen miste sitt skydd när lotsbryggan i samma byggnadsetapp togs bort. Anser kommunikationsministern att statsmakterna vid detta tillfälle bort medverka till att fullfölja 1954 års generalplan?

Herr talman! När Visby hamn förbättrades och fördjupades i början på 1960-talet utgick statsbidrag till kostnaderna med 90 96. Den totala kostnaden rörde sig då om ungefär 4,2 milj.kr. En ytterligare hamnutbyggnad, som ju är planerad, blir mycket dyrbar med hänsyn till naturförhållandena. Det är stora vattendjup, och kusten är öppen. Som nämndes här nyss finns det kommunala planer på att bygga ut hamnen. Det finns en vattendom som är fem år gammal. Enligt vad jag erfarit avser kommunen att få giltigheten av den vattendomen förlängd. Kostnaderna — det nämnde också Eric Rejdnell — beräknas uppgå till 23 milj.kr. Någon framställning till regeringen från Gotlands kommun om statligt stöd till denna hamnutbyggnad har inte inkommit. Det finns inte heller något särskilt anslag för stöd till kommunala hamnutbyggnader i riksstaten. Däremot kan naturligtvis beredskapsmedel utgå under förutsättning att sysselsättningsläget är sådant att arbetsmarknadsmyndigheterna bedömer det som nödvändigt med ett sådant arbete. Vad beträffar följdfrågan och jämförelsen med en utbyggnad av färjeläget i Gränna för trafiken till Visingsö är bara att säga att den färjeförbindelsen drivs av vägverket med de villkor som gäller för det. Investeringen i Gränna hamn har bekostats med statliga medel från vägverkets investeringsanslag.
Herr talman! Jag är medveten om att bidraget till färjeläget i Gränna utgick från anslaget Bidrag till enskilda vägar. Här består skillnaden i de olika bedömningar som görs när man ser på de allmänna hamnarna. Jag hävdar att man inte kan anse att Visby hamn enbart är en kommunal angelägenhet — med hänsyn till trafiken från fastlandet som människor där har krav på. Om det endast är framställningen från de kommunala myndigheterna på Gotland som saknas, bör den frågan kunna lösas. Jag skulle vilja ställa ett par frågor till kommunikationsministern: Skall man fortsättningsvis envisas med att bedöma Visby hamn som en kommunal angelägenhet? Kan man inte anse att detta är en regional angelägenhet?

Herr talman! Thure Jadestig har ställt flera frågor till mig med anledning av att regeringen i september 1977 uppdrog åt socialstyrelsen att upprätta en upprustningsplan för sommaroch lägergårdar. Han undrar om den tid som ställdes till förfogande för kommunernas inventering kan anses vara rimlig och om jag är beredd att medverka till en förnyad kommunal inventering. Thure Jadestig frågar också vilka ekonomiska resurser staten är beredd att ställa till förfogande och vilka resultat den aktuella inventeringen kommit fram till. Förslaget om en upprustningsplan för föreningslivets lägergårdar och för sommargårdarna lades fram i 1968 års barnstugeutrednings slutbetänkande Barns sommar. Planen bör enligt utredningen bygga på en inventering av befintliga gårdar samt en turordning för upprustningen med hänsyn till det skick gårdarna befinner sig i samt till realistiska investeringskostnader. Utredningen anser att turordningen bör fastställas i samråd med berörda kommuner, landsting och riksorganisationer. Utredningen föreslår också att upprustningsplanen skall ges förtur i arbetsmarknadsstyrelsens beredskapsprogram. Avsikten med förslaget är att en successiv upprustning av gårdarna genomförs i form av beredskapsarbete och med de finansiella förutsättningar som därvid gäller. Remissinstanserna hade i allmänhet inte haft något att erinra mot förslaget i dess huvuddrag men kritik framfördes mot att upprustningsplanen skulle ges förtur i arbetsmarknadsstyrelsens beredskapsprogram. De grunder som annars tillämpas för projekt inom programmet borde gälla även för dessa upprustningsprojekt. Det var mot bakgrund av barnstugeutredningens förslag om en upprustningsplan och remissinstansernas positiva behandling av förslaget som jag i september förra året gav socialstyrelsen i uppdrag att, i samråd med arbetsmarknadsstyrelsen samt företrädare för kommuner och organisationer, upprätta en upprustningsplan för lägergårdar och sommargårdar. För att göra det möjligt att redan innevarande vinter börja upprusta gårdarna föreskrevs att planen senast den 1 december samma år skulle överlämnas till arbetsmarknadsstyrelsen för att ingå i dess objektreserv. Socialstyrelsen arbetade snabbt och kunde inom fastställd tid till arbetsmarknadsstyrelsen överlämna en länsvis fördelad och angelägenhetsgraderad upprustningsplan. Redan när styrelsen skrev till kommunerna upplystes de om att planen kunde kompletteras till den 1 mars 1978. Kommunerna borde därför i den första omgången endast ta med objekt med kända upprustningsbehov. Den upprustningsplan som således nu finns hos arbetsmarknadsstyrelsen omfattar ca 200 projekt från ett hundratal kommuner till en sammanlagd kostnad av ca 100 milj.kr. Materialet är överlämnat till länsarbetsnämnderna, som också kommer att erhålla den kompletterande planen.

Herr talman! Jag har ställt fyra frågor till statsrådet. I sitt svar uppehåller han sig dels vid utredningsbetänkandets uppläggning och tankegång om upprustning av sommaroch lägergårdarna, dels vid remissutslaget. Allt detta är kända förhållanden. Det händer ofta numera i riksdagen att interpellanter inte anser sig ha fått svar på sina frågor. Mina två meddebattörer i dag har haft det utgångsläget. Det är möjligt att statsrådet avser att i sina repliker lämna mera konkreta besked. Det synes vara den nya debattordningen. Min första fråga gällde om den tid kommunerna haft till förfogande var skälig. Den besvarades inte i statsrådets första inlägg. Statsrådet koncentrerade sig — med rätta — på vad som hade skett. Han sade att ämbetsverken arbetat snabbt och på fastställd tid kunnat överlämna en angelägenhetsgraderad upprustningsplan länsvis. Även om jag tycker att ämbetsverkens personal gjort en god insats kvarstår min fråga: Vilka möjligheter hade kommunerna att klara den här uppgiften? Låt mig som ordförande i en av landets riksorganisationer, som även har starka intressen i dessa fastighetsfrågor, konstatera att det är glädjande att dessa frågor aktualiserats. Vi ser detta som en framtida möjlighet till statligt stöd för upprustning, omoch nybyggnad och kanske också till aktivitetsbidrag för verksamheten. I min organisation har vi haft personlig kontakt med handläggarna i socialstyrelsen och arbetsmarknadsstyrelsen. Vi är medvetna om deras goda arbetsinsats och stora ambition. Bakgrunden till frågan är följande: Socialstyrelsen skickade ut ett cirkulärmeddelande till landets kommunstyrelser, dagtecknat den 14 oktober 1977. Samma dag kom ett brev också till riksorganisationerna. Det innehöll en begäran om en inventering av av kommunen ägda sommaroch lägergårdar och en undersökning av deras behov av upprustning. Inventeringen skulle även omfatta folkrörelseägda anläggningar. Förslaget skulle åtföljas av kostnadsberäkningar och arbetsbeskrivningar, man talade t.o.m. om huvudritningar. Dessutom var det önskvärt att kommunala myndigheter yttrade sig över förslaget. Kommunerna skulle lämna dessa uppgifter senast den 18 november 1977. Man fick sålunda en månads respit. Ofta har kommunernas handläggare haft endast ett par veckor på sig — det har jag kontrollerat ute i kommunerna. De demokratiska former som folkrörelserna arbetar under ger upphov till en tröghet, som gör att man har mycket svårt att handlägga en så omfattande fråga med så kort respittid. Min första fråga, om statsrådet verkligen anser att ärenden av denna art kan handläggas på bara en månad ute i kommunerna, är därför rätt angelägen. Det är riktigt att det av cirkulärmeddelandet framgick att kommunerna kunde komplettera ärendena fram till denna månads utgång. Men det angavs att det var fråga om komplettering av uppgifterna beträffande sådana anläggningar där behovet av upprustning krävde en mera omfattande utredning. Man skulle alltså åtminstone anmäla huvudprincipen i ett tidigare skede. Jag är övertygad om att det är önskvärt med en fortsatt inventering, så att vi kan kartlägga den verkliga omfattningen av upprustningsbehoven. Därför behövs det ett mera konkret svar på mina två första frågor. Inom nykerhetsrörelsen har vi något över 100 sommaroch fritidsanläggningar. Vi har kunnat notera att den kommunala inventeringen endast omfattar ett 20-tal av dessa anläggningar. Sålunda känner vi ett starkt behov av att få den inventeringstiden förlängd och få till stånd en mera omfattande kartläggning. Visst finns det behov! KFUM har gjort en egen utredning som omfattar 28 anläggningar, med en kostnadskalkyl som i dagens priser överstiger 15 milj.kr. Det pågår ju inflation och kostnadsstegringar på byggnadsområdet, så kostnaderna ökar i snabb takt. Jag tror att det ute i kommunerna har rått en oklarhet om vad inventeringen skulle omfatta, vilka kursgårdar, lägeroch sommargårdar som kan utnyttjas i utredningens anda och mening. Dessutom vill man gärna täcka in de kostnader som blir följden. Min tredje fråga är sålunda inte ointressant. I sitt svar noterar statsrådet att i dag omfattar upprustningsplanen 200 anläggningar, att ett hundratal kommuner har svarat och att den sammanlagda kostnaden beräknas uppgå till 100 milj.kr. Vad blir då resultatet? Ärendet handläggs i dag av länsarbetsnämnderna, men vad händer sedan? Låt mig ändå få notera att statsrådets initiativ att driva fram dessa frågor ser vi, som har ett medansvar för dessa anläggningar, som mycket positivt. Vi är tacksamma för att deras framtida existens och arbetsformer aktualiseras, och vi ställer stora förhoppningar på ett vidgat samhällsstöd.

Herr talman! Thure Jadestig insinuerade att det skulle ha införts en ny debatteknik i riksdagen på så sätt att vi inte svarar på frågorna i huvudanförandet utan i kommande repliker. Jag har i tidigare interpellationssvar till Thure Jadestig givit raka och klara besked, men Thure Jadestig har ändå hävdat att jag inte har givit något besked. Det är samma sak som vi upplever i andra debatter — regeringen gör ingenting, oavsett vilka insatser som görs. Jag tror att vi kan avföra sådana argument från debatten i dag. Beträffande tidpunkten hade vi att ta ställning till om kommunerna i första omgången skulle göra en fullständig inventering eller om vi skulle försöka få fram underlag för att redan under innevarande vinter kunna påbörja en upprustning där förutsättningar fanns. Jag ansåg det viktigt att upprustningen skulle kunna börja så snart som möjligt. Den förlängda tid som kommunerna har fått för komplettering gör det möjligt för dem att göra en fullständig inventering. Vi har ansett det vara värdefullt om vi kan utnyttja den sysselsättningssituation som vi har till att göra upprustningar av detta slag. Jag tycker nog att kommunerna rätt entydigt har svarat på den fråga som Thure Jadestig har ställt till mig. Som framhålls i svaret har alltså 100 kommuner redovisat 200 projekt. Därtill har vi en kompletterande lista på ytterligare projekt. Ute i länen kommer sedan länsarbetsnämnderna att lägga ut dessa som beredskapsarbeten. Därmed anser jag att jag har svarat på de frågor som Thure Jadestig har ställt.
Herr talman! Inledningarna i våra anföranden kan vi väl i dag bortse från. Det viktigaste är att vi får en linje som är framtidsinriktad och gagnar de frågor som i dag har aktualiserats. Att stimulera sysselsättningen är lovvärt, men jag har i mitt anförande också försökt klarlägga den folkrörelseproblematik som finns beträffande dessa frågor. Vi har en hel del sådan verksamhet inom arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen, scoutrörelsen, på frikyrkans område osv.

Det beror naturligtvis till en del på folkrörelsernas egen tröghet med den demokratiform som de har att arbeta med i det här sammanhanget. Därför tycker jag att de en å två veckors lokala aktivitetsmöjligheterna har varit för begränsade. På det här området förekommer också kommunala insatser, men kommunerna kräver för medelstilldelning, åtminstone när det gäller folkrörelseaktiviteter, en mycket fastbunden tidsperiod, och dessutom måste man vara ute långa tider i förväg. Det är svårt att få något slags prioritering av sådana här frågor utanför budgeten, även om det skulle vara motiverat ur sysselsättningssynpunkt. Helst bör ju folkrörelserna lämna in ansökningarna i samband med kommunernas flerårsbudgetplanering för att ha någon rimlig chans att nå en positiv effekt. 100 milj.kr. är anmälda i dag. Jag vet inte om socialministern och hans medhjälpare kan konkretisera hur många miljoner som kommer de folkrörelseägda lokalerna till del. Det skulle vara värdefullt. Nu säger såväl utredningen som statsrådet i sin skrivelse till socialstyrelsen — och socialstyrelsen har sagt det till kommunerna — att det här rör sig om en del av en prioritering av arbetsmarknadsstyrelsens beredskapsprogram. Då spelar kanske 100 milj.kr. inte någon större roll i dagsläget, om de ryms inom prioriteringsramarna. Men kommunerna har ju rullande sysselsättningsoch beredskapsplaner, och de uppläggs i samråd med länsarbetsnämnderna. Vore det inte skäligt att förlänga respiten under några år, så att kommunerna i lugn och ro tillsammans med folkrörelserna får förutsättning att arbeta in de här objekten i sysselsättningsoch beredskapsplanerna, i stället för att sätta ett streck vid den 1 mars 1978? Jag tror att det ändå är av värde att vi kan skapa förutsättningar för att den här utredningen, vars inriktning ur många synpunkter är framåtsyftande och positiv för hela samhället, skall kunna utveckla sina tankegångar både i det här sammanhanget och i hela utredningskomplexet.
Herr talman! Det är litet svårt att svara på en del av de frågor som herr Jadestig ställde; om man skall svara på frågor måste man ju ha uppgifter till hands. Jag har emellertid en sammanställning över huvudmännen för olika lokaler, och jag kan ta herr Jadestigs eget län, Västmanlands län, som exempel. Där har inte kommit in så många anmälningar, endast fyra: Köpings kommun, KFUK-KFUM, Stockholms kommun och SMF i Sala. I grannlänet, Örebro län, är femton olika projekt inkomna. Objekten är mycket varierande; det är alltså inte övervägande kommunala sommargårdar som har anmälts. Jag kan inte här ge besked om hur många miljoner som kommer folkrörelserna till del, när vi inte har slutfört inventeringen; det är väl förutsättningen. Tanken här bakom var att få fram en snabb inventering. För själva genomförandet har däremot inte fastställts någon tid. Det blir en diskussion om detta i länsarbetsnämnderna. Vityckte emellertid att det var värdefullt att redan nu få fram inventeringen och de erforderliga kompletteringarna samt att vi kunde utnyttja den sysselsättningssituation vi har i dag.
Herr talman! Men, herr statsråd, 1968 års barnstugeutrednings betänkande har ju nu hunnit ligga till sig under några år.

Den 15 september 1977 gav regeringen socialstyrelsen det här uppdraget. Det registrerades hos socialstyrelsen den 23 september 1977. Brevet som gick ut till kommunerna dagtecknades på ämbetsverket den 14 oktober samma år. Med en något större initiativförmåga från socialdepartementets sida borde kommunerna ha kunnat få del av det hela åtminstone under första kvartalet 1977 — det hade givit dem bättre förutsättningar att handlägga ärendet. Nu vill jag emellertid inte träta med statsrådet om dessa frågor, för det förgångna är förgånget. Låt oss i stället diskutera vad som skall ske i framtiden! Är statsrådet intresserad av att de här frågorna kan komma in i de kommunala sysselsättningsoch beredskapsplanerna för något eller några år framöver, så att man får en rullande planering som ger även folkrörelserna möjlighet att komma till tals i högre grad än som varit fallet under den korta kartläggningsperiod som nu stått till deras förfogande? Denna kartläggningsperiod var för kort — det måste jag tyvärr konstatera bl.a. mot bakgrund av den erfarenhet jag har av några års arbete inom en riksorganisation som sysslar med samlingslokalfrågor. Det tar faktiskt väsentligt längre tid än man här räknat med att få ut sådana frågor till medlemsorganisationerna och åstadkomma den aktivitet och den bredd som erfordras. Och det är ju slutresultatet som egentligen är det intressanta.
Herr talman! Det som hör till det förgångna får herr Jadestig diskutera med min företrädare, herr Aspling. Vad gäller frågan om jag är beredd att meddela om detta kan införas i de kommunala beredskapsplanerna vill jag svara: När vi har fått in materialet skall vi ta upp en diskussion kring frågan om hur vi skall kunna medverka till att vi får den bästa lösningen för framtiden.
Herr talman! Vi skall inte använda oss av den debattekniken att vi, som statsrådet nu gör, gömmer oss bakom vad som gjordes under herr Asplings regeringstid. Remisstiden för det nu aktuella betänkandet gick ju ändå ut under det nuvarande statsrådets ämbetstid.

Herr talman! Sonja Fredgardh har frågat om jag är villig att medverka till att Sverige i FN och annorstädes, där så är möjligt, aktualiserar frågan om internationellt förbud mot användandet av atomdrivna satelliter. Jag instämmer i Sonja Fredgardhs konstaterande att den nyligen inträffade olyckan med en satellit som störtade över Canada aktualiserar riskerna för skador i samband med utnyttjandet av rymden. Vi har på ett konkret sätt blivit påminda om dessa risker. Satelliter som är utrustade med kärnreaktorer är naturligtvis särskilt farliga. Reaktionen har på många håll i världen varit stark. Sverige reagerade starkt bl.a. med hänsyn till att vi befann oss i riskzonen. Något förbud mot att använda kärnreaktorer i rymden finns inte i de internationella avtal som reglerar rymdverksamheten. Det finns i dag inte heller någon formell skyldighet att informera de länder som kan hotas av skador från en nedfallande satellit. Det är vår avsikt att snarast möjligt ta initiativ på det internationella planet i syfte att öka säkerheten i samband med utnyttjandet av rymden och för att förebygga att skador uppstår på jordytan eller i atmosfären. Vi har redan kontaktat andra länder i denna fråga, och vi överväger vilken väg och vilka initiativ som är de mest framkomliga för att åstadkomma snabba resultat. Det inträffade bör öka möjligheterna att vinna stöd för åtgärder på det internationella planet.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för det klart positiva svar hon har givit på min fråga, och jag vill betona att det verkligen är befogat att Sverige vidtar åtgärder på detta område. Den kännedom om rymdsatelliterna som allmänheten haft har varit begränsad. För många kom händelsen tisdagen den 24 januari som en chock. Vad man vänt sig mot är att — om jag så får uttrycka mig — såväl satellitens huvudman, alltså Sovjetunionen, som USA sedan länge haft kännedom om att denna satellit i den sovjetiska Cosmosserien inte har fungerat som den skulle. För att använda tidningsreferatens ord ”började den krångla” redan några veckor efter det att den i augusti i fjol skjutits upp i sin bana. Utvecklingen har följts bl.a. av observatörer i USA, och man har känt viss oro för att en kärnexplosion skulle kunna inträffa när satelliten kom i beröring med jordatmosfären. Först den 12 januari i år tog emellertid USA kontakt med Sovjetunionen, och strax därefter mobiliserade man för egen del en omfattande beredskap för den händelse att amerikanskt område skulle beröras. NATO-länderna underrättades av USA, medan Sovjet underrättade vissa östländer. Inga andra länder informerades dock, oavsett om de utsattes för risker eller ej. Inte heller Sverige fick veta någonting, trots att vi ganska klart befann oss i riskzonen. Viss upplysning trängde dock hit, även om de informerade länderna förbjöds att föra informationen vidare; man ville, har det förklarats från USA, undvika att skapa ”en världsvid panik”. Hela detta förspel har upprört många människor med tanke på den katastrof som skulle ha blivit följden om t.ex. vårt land fullständigt ovetande hade drabbats av explosionen. Världens båda ledande makter borde på ett annat sätt ha känt sitt ansvar. Det plötsliga och dramatiska avslöjandet att atomdrivna satelliter kretsar kring jorden har såväl i Sverige som i andra länder skapat djup oro för framtiden liksom det ökat misstron mot det spel som stormakterna bedriver — i det här fallet under vetenskapens täckmantel. Till detta bidrar ytterligare dels att satellitexplosioner tidigare inträffat i rymden, vilket först nu kommit fram, dels att ett betydande antal atomdrivna satelliter alltjämt befinner sig i omlopp runt jorden. Vad som inträffat visar att säkerhetskraven för användning av kärnkraft i rymden är klart otillräckliga. Kärnkraften har även här visat sig rymma otillåtliga risker. Det räcker inte med en ”rymdens villkorslag” för satelliter. Ett förbud mot att över huvud taget sända upp atomutrustade satelliter är nödvändigt.

Herr talman! Göthe Knutson har frågat mig vilken omfattning narkotikatrafiken och spritlangningen har på kriminalvårdsanstalterna samt vilka åtgärder regeringen vidtagit under det gångna året för att komma till rätta med narkotikaproblemen på anstalterna. Många av de intagna på kriminalvårdsanstalterna har alkoholproblem. Det är därför inte ägnat att förvåna att försök görs att föra in sprit på anstalterna. I viss utsträckning lyckas också detta. Problemet med alkoholmissbruk på anstalterna är otvivelaktigt allvarligt. Mot spritlangningen tillgrips konventionella kontrollåtgärder och främst då visitationer. När det gäller narkotika har kriminalvårdens anstalter sedan mitten av 1960-talet fått ta emot missbrukare i alltmer ökad utsträckning. Det faktiska antalet missbrukare går inte att fastställa med säkerhet. Sedan 1966 görs dock varje år av kriminalvårdsstyrelsen en beräkning av antalet missbrukare på anstalterna. Dessa beräkningar visar en ökning från 9 till 34 ?ö. Siffrorna grundar sig på subjektiva uppskattningar och är inte exakta men ger en bild av tendensen i utvecklingen. Trots de kontroller och visitationer som förekommer är det f.n. inte möjligt att hindra att narkotika smugglas in på anstalterna. Missbrukssituationen är på många håll mycket allvarlig.

Det föreslås sålunda att en differentiering av de intagna genomförs med utgångspunkt 9 från deras kontakt med narkotika. Vissa anstalter reserveras för intagna som över huvud taget inte har varit i kontakt med narkotika. Vidare skall grava missbrukare vid upprepad misskötsamhet i form av narkotikapåverkan samt vid misstanke om narkotikalangning kunna skiljas från övriga intagna och placeras på avdelningar med större säkerhetsgrad och slutenhet. På dessa avdelningar skall erbjudas olika former av åtgärdsprogram. Enligt vad som framgår av förslaget från kriminalvårdsstyrelsen har på anstalterna Hall och Malmö påbörjats verksamhet som har likheter med Österåkerprojektet. De missbrukare som bedöms lämpade och som vill bli flyttade från avdelningar där narkotika. förekommer erbjuds placering på en särskild avdelning. Verksamheten där skall omfatta arbete, studier och terapi i skilda former. Ett motsvarande projekt förbereds på kvinnoanstalten Hinseberg. Regeringen kommer att skyndsamt överväga ledningsgruppens rapport.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för det utförliga och långa svaret på min fråga. Frågan om narkotikamissbruket och insmugglingen av narkotika på kriminalvårdsanstalterna har jag tidigare tagit upp här i kammaren, exempelvis i fjol våras i en fråga till justitieministern om hur han då såg på möjligheterna att införskaffa s.k. narkotikaspaningshundar för visitation av besökare. Den aktuella bakgrunden till min nu besvarade fråga är den visitation som förorsakade ett upplopp på Norrtäljeanstalten. Att använda specialutbildade narkotikahundar torde vara det mest effektiva sättet att förhindra insmuggling av olika narkotiska preparat — det finns åtminstone många som har den uppfattningen. Jag har inte nämnt narkotikahundarna i min senaste fråga men vill gärna, herr talman. fråga justitieministern på nytt hur han ser på den möjligheten att stävja den omfattande och synnerligen skrämmande narkotikainsmugglingen på anstalterna. Jag är fullt på det klara med att vi med hundar naturligtvis inte kan komma åt spritsmugglingen. Åtminstone är det inte det som dessa hundar är avsedda för. Narkotikasmugglingen är emellertid det stora problemet i detta sammanhang. Av det svar justitieministern gav mig i fjol våras framgick att regeringen såg mycket allvarligt på narkotikaproblemen, och justitieministern bekräftar nu den inställningen. Justitieministern hänvisade då till den ledningsgrupp som just hade tillsatts av regeringen och som nu har lämnat sin rapport. Detta är första gången som denna rapport kan diskuteras här i riksdagen. Rapporten är skrämmande, och det framgår också av justitieministerns svar till mig. Det är tacknämligt att ledningsgruppen intresserat sig så pass mycket för just narkotikan på anstalterna. Jag rekommenderar alla — inte minst riksdagens ledamöter och statsråden — att särskilt noga läsa igenom s. 157-174 iledningsgruppens rapport. Det är en skrämmande faktaredovisning av läget. Och ledningsgruppen, som ju består av mycket framstående ämbetsmän, konstaterar att narkotikaläget på våra anstalter nu är så oroande att ytterligare åtgärder är påkallade. Man pekar också på hur narkotikan genom missbruket bland internerna på anstalterna skapar kriminalitet. Centralstimulerande medel betingar ju ett högt pris. Det finns både storlangare och mellanhänder på anstalterna som säljer narkotika ull interner. Dessa tvingas betala kanske hundratals kronor för varje dos. Det gör att de blir skuldsatta. Dewua förhållande tar ledningsgruppen upp i sin rapport, och jag skulle önska att justitiministern ville ge svar på en kompletterande fråga: Hur stor omfattning har den kriminalitet som narkotikan i sig föder på anstalterna?
Herr talman! Beträffande användande av hundar vid kontroll av narkotika på kriminalvårdsanstalterna vill jag framhålla att man i viss utsträckning kan använda hundar, särskilt för kontroll av lokalerna. Men för kontroll av personer, dvs. visnationer för att förhindra insmuggling, finns det mycket begränsade möjligheter att använda hundar. Dessa hundar är inte tränade för detta och kan endast användas under en kortare period. Beträffande den andra fråga som Göthe Knutson tog upp, hur stor omfattning den brottslighet som följer av narkotikan har, är det faktiskt omöjligt att ange några exakta eller ens uppskattningsmässiga siffror. Men att den är stor kan jag vitsorda — det är en slutsats som kan dras av den allmänna erfarenhet man har på detta område.
Herr talman! Jag tackar justiticministern för hans kompletterande besked. Det finns tydligen delade meningar om narkotikahundarnas användbarhet, men så mycket är klart att det inte kommer någon narkotika förbi en sådan hund. Att problem finns i det sammanhanget vet vi, men det kanske ändå vore på sin plats att ytterligare pröva den möjligheten. Det framgår av justitieministerns svar hur allvarligt han ser på denna hantering. Det är också alldeles klart att allmänheten, eler i varje fall de allra flesta människor, är mycket förvånade över att man inom svensk kriminalvård har åtskilliga tusen narkomaner som fortsätter missbruket, och att detta i sin tur uppenbarligen föder ytterligare kriminalitet. Skulderna som narkotikamissbrukarna på anstalterna -'och även de som nu finns i frivården —- åsamkar sig måste betalas. Man gör alltså — det kan vi utgå ifrån — en mängd nya stötar, nya inbrott osv. för att få pengar till att betala langarna och småhandlarna i fängelserna. Detta är alldeles uppenbart en fråga som är av mycket stor vikt i vårt samhälle. Jag hoppas. herr talman, att den rapport som nu kommit från ledningsgruppen skall föranleda regeringen att göra mycket kraftfulla insatser på dessa områden. Om kommunikationsradio på fjärrtåg

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Det går nog inte att förneka att SJ inte har en tillfredsställande säkerhetsutrustning på detta område. Som det nu är kan konduktörerna och lokföraren inte meddela sig med varandra eller med omvärlden när tåget väl är i rörelse, och det har man numera behov av i ökad utsträckning. Kommunikationsradio inkl. förbindelse mellan lok och omvärld behövs alltså på tågen, av flera skäl. Den behövs i samband med olyckor, sjukdomsfall eller akuta händelser ombord på tågen som kräver ett snabbt ingripande antingen för att rädda människoliv eller för att lugna ned s.k. oroliga element. Den behövs också i samband med kollisioner mellan tåg och bil eller liknande, där det ju också gäller att snabbt få fram räddningsmanskap och vårdpersonal. Detta säkerhetsproblem har blivit större på senare år, allteftersom tågen går längre och längre sträckor utan att stanna. Dessutom har vi nu sedan några år tillbaka enmansbemanning på tågen. Låt mig här tillägga att i samband med införandet av enmansbemanning gavs vissa utfästelser från SJ:s sida på denna punkt, men de har såvitt jag kan finna ännu inte infriats. Det får enligt min mening inte vara så att SJ på grund av ekonomiska problem eftersätter säkerheten på denna punkt. Klarar inte SJ av att skaffa fram radioförbindelser på fjärrtågen inom ramen för sin ordinarie budget, anser jag det vara kommunikationsministerns skyldighet att se till att pengar kommer fram via statsbudgeten. Det vilar nu ett mycket tungt ansvar på tågpersonalen därför att man i en krissituation inte har möjlighet att meddela sig med yttervärlden när tåget är i rörelse. Det finns inte ens några kommunikationsmöjligheter mellan konduktörer och lokpersonal. Nödbromsen är det enda kommunikations Nu säger kommunikationsministern i sitt svar att utbyggnaden av ctt driftradionät pågår. Jag är något förvånad över det beskedet, herr talman, därför att driftradio är en sak som ingenting har att göra med kommunikationsradio. Jag har kontrollerat den uppgiften hos Statsanställdas förbund. Det är en helt annan sak. Det berör inte förbindelserna. Vidare säger kommunikationsministern att man har fått pengar nu och att ett kommunikationsradiosystem kommer att byggas upp. Vad innebär det mera konkret, herr kommunikationsminister? Hur mycket pengar kommer att avsättas? Hur lång tid kommer det att ta innan kommunikationsradion är fullt utbyggd på fjärrtågen? Och — eftersom det inte framgår av kommunikationsministerns svar — har inte kommunikationsministern någon uppfattning om behovet av sådan kommunikationsradio utifrån sina egna utgångspunkter? Om kommunikationsradio på fjärrtåg
Herr talman! För att börja med det sista vill jag gärna vitsorda att jag delar Lennart Petterssons uppfattning att det är angeläget att vi får kommunikationsradio på tågen. Tidigare gällde — och gäller fortfarande för resten — en del gamla regler om hur lokförare och övrig tågpersonal skall hålla kontakt med varandra. Det står där att lokföraren när tåget passerar kurvor skall kika ut bakåt för att se om konduktören eller tågbefälhavaren har något att meddela lokföraren. Det innebär att om denne vill stanna tåget skall han vifta med en flagga eller en näsduk. Detta är naturligtvis en föråldrad kommunikationsteknik, och det är klart att vi skulle behöva radio i stället. Det har dröjt ganska länge i Sverige innan man kommit i gång med att utrusta tågen med moderna kommunikationsmedel, och det har naturligtvis berott på att SJ har fått alltför små investeringsmedel. Det är rätt lustigt att jag praktiskt taget varje gång jag står i den här talarstolen och talar i frågor som gäller SJ:s utrustning och bristerna i den utrustningen har anledning påpeka att det är riksdagen som har att bestämma storleken på investeringsanslagen till SJ. Bristerna beror alltså på gamla synder, som vi nu försöker reparera. Löftena om den utrustning som utlovades när enmansbetjäningen infördes på tågen och som Lennart Pettersson erinrade om håller vi nu på att infria. Tyvärr kan jag inte svara konkret på de tilläggsfrågor som framställdes här. Hade de framställts i den ursprungliga frågan hade jag självfallet nu haft svar att ge på dem, men det är litet mycket begärt att jag, med den exakthet som krävs när det som sägs förs in i riksdagsprotokollet, skall kunna svara på frågor av den arten när de kommer så här efteråt.
Herr talman! Jag tycker att kommunikationsministern vid det här svarstillfället har litet dåligt på fötterna. I ert svar hänvisar ni ju till utbyggnadsplanerna på ett driftradionät. och frågeställaren är väl då inte alltför djärv i sina antaganden om han tror att kommunikationsministern skall vara medveten om att frågeställaren kommer att pressa honom på denna punkt. Jag skulle vilja att kommunikationsministern ändå på något sätt försökte antyda vilka summor det kan röra sig om och hur snabbt man kan nå målet när det gäller kommunikationsradio på fjärrtågen, ett krav som ju även kommunikationsministern instämmer i. Herr talman! Att lokföraren skall behöva titta bakåt i kurvorna anser jag i likhet med kommunikationsministern vara ett föråldrat sätt att försöka lösa de här problemen på. I varje fall anser Statsanställdas förbund det, som representerar personalen i jobbet och som kan hänvisa till många tillfällen då kikandet bakåt eller framåt verkligen inte har uppfyllt de säkerhetskrav som är aktuella i de här sammanhangen. Låt mig bara, herr talman, få redovisa den senaste skrivelsen från Statsanställdas förbund — den kom i december 1977 — som beträffande radioförbindelse i och från tåg samt mellan konduktörspersonal och lokförare säger: ”Det är med beklagande vi från personalhåll konstaterar, att SJ ännu ej löst rubr. problem. Hela denna fråga har debatterats och diskuterats i flera år vid ett otal tillfällen utan synbart resultat.” Jag tycker, herr talman, att det vore intressant om kommunikationsministern här ville kommentera hur han ser på deta problem, som återigen har tagits upp av Statsanställdas förbund.

Herr talman! Jag förstår verkligen inte varför Lennart Pettersson upprepar de här frågorna, när jag svarade så konkret på dem nyss. Vi var ju helt överens såväl om att det gamla systemet — att vifta ut genom fönstret — var ouidsenligt och antikverat som om att det är nödvändigt att skaffa modern teleteknisk utrustning. Jag fattar inte riktigt vad det skall tjäna till att idissla samma frågor flera gånger här i kammaren. Men låt oss nu försöka komma fram till de frågor som jag nyss undvek att svara på därför att jag inte kunde vara tillräckligt exakt. Jag skulle i alla fall kunna säga så mycket som att i innevarande års budgetproposition har — som Lennart Pettersson säkert vet — 3,3 milj.kr. anslagits till sådan här utrustning. Jag vet inte lika exakt vad den totala kostnaden är, men jag skulle föreställa mig att den rör sig kring 20 milj.kr. Då kan man alltså ganska lätt räkna ut att det bör ta fyra, fem eller sex år aut få denna utrustning färdigställd.
Herr talman! Det senaste som kommunikationsministern sade lät litet klarare. Jag tycker dock att det är synd att det skall ta så lång tid som fyra fem år. Det är ju i alla fall små summor som är inblandade för att täppa till den här säkerhetsluckan, om vi skall uttrycka det så. Nr 76 Att jag, herr talman, idisslar mina frågor om igen beror just på att jag vill Torsdagen den höra klarspråk från kommunikationsministern — om han verkligen är beredd 9 februari 1978 att ge detta säkerhetsproblem högsta prioritet. | I sitt förra inlägg sade kommunikationsministern att bristen på radiout Om tidpunkten rustning går tillbaka på riksdagen, som inte har beviljat tillräckliga investeringsanslag. Låt mig då säga att om herr kommunikationsministern hade varit medveten om det här. så borde han i årets budgetproposition ha föreslagit ytterligare anslag på denna punkt. Men det går i och för sig att reparera. Det föreligger nämligen, herr talman, en socialdemokratisk motion i denna fråga. Är det då bara så att kommunikationsministern till sina borgerliga vänner i trafikutskottet kan överbringa insikten om behovet av att bifalla den här motionen, så tror jag att vi har kommit en god bit på väg.

Paul Jansson har nu frågat mig om orsaken till att avgörandet fördröjts i förhållande till vad jag tidigare angivit och när beslut kan förväntas. Ärendet rör expropriation av jordbruksmark. Som bekant värnar regeringen om sådan mark. Som ett led i den mycket ingående beredning som föregår beslut i ärenden av detta slag har vidtagits åtgärder utöver vad som tidigare planerats. Beslut kommer att fattas när ärendet är slutligt berett.

Herr talman! Jag ber att få tacka bostadsministern för svaret. Jag bara beklarar att det är sämre än det svar jag fick förra gången jag frågade. Det är ganska underligt att regeringen har så svårt att fatta beslut i det här ärendet. Att man har svårigheter i andra sammanhang känner vi till — inte minst när det gäller energipolitiken. Men här har vi ett ärende som är så uppenbart och klart, där samtliga berörda myndigheter har tillstyrkt. Den 15 december sade bostadsministern till mig att hon kunde precisera sig så långt som att i varje fall inom en månad skulle besked ges och beslut fattas i det här ärendet. Tidigare lär hon vid besök i Hjo ha sagt till kommunalmännen att i augusti månad, dvs. inom 14 dagar, kunde man vänta besked från regeringens sida — enligt de uppgifter jag fått i varje fall. Men nu kanske man börjar ana vad som ligger bakom regeringens tveksamhet. Det talas här om jordbruksmarken. Som bekant. säger bostads 15 ministern, värnar regeringen om sådan mark. O.K., det kan väl i och för sig vara ett skäl. Men då frågar jag mig: Varför är det angeläget för regeringen att vidta ytterligare åtgärder när de myndigheter som verkligen känner till de lokala förhållandena i Skaraborgs län, länsstyrelsen, lantbruksnämnden och lantbruksstyrelsen, oreserverat har tillstyrkt expropriationen? Det är väl myndigheter som bättre än regeringen kan bedöma de här frågorna. Jag vill gärna veta vad som ligger bakom bostadsministerns uttalande i svaret att i det här fallet har ”vidtagits åtgärder utöver vad som tidigare planerats”. Jag hoppas att bostadsministern är beredd att ge besked om vad för slags ytterligare åtgärder som har vidtagits och ytterligare fördröjt ärendet. Man är faktiskt synnerligen upprörd i Hjo kommun över det besked man fått att ärendet fortfarande är föremål för beredning. Det har gått så långt att det moderata kommunalrådet i ett uttalande i lokalradion sagt sig överväga om man inte borde gå till JO. Så kan man som bekant inte behandla ett ärende av den här typen, men i sin upprördhet uttryckte sig kommunalrådet på det sättet. Det är endast 17 hektar jordbruksmark som berörs. Som jag sade vid vår tidigare diskussion i frågan tvingas Hjo kommun att ta i anspråk jordbruksmark av ännu större värde, om kommunen inte får ta hand om det här markområdet. Jag vill ha ett klart besked: När kommer regeringen att fatta beslut i ärendet?

Herr talman! Låt mig först få tacka för svaret på min fråga, som anmäldes den 7 december i fjol. Bakgrunden är att arbetsmarknaden i Trelleborgsregionen snabbt försämrats under senare år. Länsstyrelsen har därför, som också sägs i svaret, i samråd med Trelleborgs kommun närmare prövat utvecklingstendenserna bl.a. beträffande arbetskraftsefterfrågan, inkomstförhållandena och servicesituationen. Det var första gången en undersökning av detta slag gjordes i Malmöhus län, vilket visar att någonting speciellt motiverade utredningen. Länsstyrelsen skrev till regeringen i augusti 1976 och föreslog konkreta åtgärder som cen följd av utredningen. Den negativa utvecklingen har därefter dess värre fortsatt. Näringslivet, som domineras av gummiindustrin, har sedan årsskiftet 1974-1975 minskat antalet anställda med drygt 1000 personer i denna sektor. Neddragningen skall fortsätta, har man förutspått. Det lokala arbetskraftsutbudet har studerats närmare i samråd med sysselsättningsutredningen, och man vet därför att det finns en omfattande dold arbetslöshet. Ca 2 000 personer önskar förvärvsarbete, som de i dag saknar. Kommunen har blivit en utflyttningsort och situationen kan sammanfattningsvis beskrivas så, att av landets regionala centra är det inget som under senare år haft en sämre utveckling. Många har i olika sammanhang, och även där man minst skulle ana det, ställt frågan: Vad har regeringen gjort och vad gör den för Trelleborg? Det är också i sak min fråga! I dag har vi fått regeringens svar. Ingenting har gjorts utöver överväganden, inget svar har gets ens till länsstyrelsen. och regeringens svar innebär ett för framtiden till intet förpliktande uttalande. Det är ctt dystert besked, herr talman. Även om kommunen försöker vara aktiv och inte bara spela åskådarens passiva roll, så är det i allt väsentligt regeringen, statliga verk och myndigheter som har styrmedlen. Frågan är: Hur har de använts? Situationen är sådan att gummivaruindustriutredningen borde ha påskyndats. Initiativ till en konsekvent uppföljning av det faktum att kommunen är ett regionalt centrum kunde ha tagits. Det är många distriktsindelningar som är märkliga, t.ex. för polis, åklagare, lokala skattemyndigheten, lantmäteri, arbetsförmedling och försäkringskassa. Kronofogdeutredningens :förslag verkar vara riktat åt fel håll, och SJ:s nyligen fattade beslut om en ändring av trafikområdet är av samma slag. Utbyggnaden av servicen behöver regeringens stöd. Det skulle dessutom 17 ge positiva effekter på en prövad byggarbetsmarknad. Jag tänker i det här avseendet på t.ex. byggandet av ett polishus och skolbyggandet. Det finns många områden där ett stöd för kommunen kunde ges, om bara viljan finns, som herr Bohman brukar säga. Varför skulle man t.ex. inte, när nu systemet med stödområde finns, kunna jämställa Trelleborg med kommun i gränsområdet till allmänna stödområdet? Det diskuteras också. Allt pekar på att detta vore motiverat. Det behövs bara ett regeringens initiativ och beslut. Det skulle vara intressant att få höra varför man inte har kunnat föra in Trelleborg inom den krets som kan få ett sådant här stöd.
Herr talman! När Per Olof Håkansson säger att detta är ett dystert besked tycker jag att han gör sig skyldig till en betydande överdrift. Den inträngande analys av gummivaruindustrin som nu görs 1 industriverkets regi har till mycket stor del initierats av den situation som råder i Trelleborgs kommun. Arbetet har i industriverkets regi bedrivits med all tänkbar skyndsamhet, och vi börjar nu skönja resultatet. Det kommer så småningom att bli remissbehandling av utredningen och den kommer att ge underlag för fortsatta åtgärder. Sedan vill Per Olof Håkansson göra gällande att kommunen inte har stöd i sina åtgärder för att säkra sysselsättningen. Det är en betydande överdrift. Här har genomförts fyra ganska betydande investeringsobjekt som beredskapsarbete med statligt stöd. Tre ytterligare är under arbete: ålderdomshem i Anderslöv, klubbhus i Maglarp och va-ledning. Det är alltså projekt av väsentlig betydelse för sysselsättningen på orten. När det gäller frågan om Trelleborgs kommuns hänförande till dens.k. grå zonen vill jag anföra att regeringen självfallet måste uppställa vissa kriterier för stödområdesgränserna. Efter samråd med länsmyndigheter och arbetsmarknadsverk har vi då funnit att Trelleborgs kommun inte fyller de kriterier som uppställts för att en kommun skall utgöra grå zon. Arbetsmarknadssituationen har visserligen sina problem men de är inte av den storleksordningen att de motiverar den extraordinära insatsen från samhällets sida.
Jag tillåter mig, herr talman, att tycka att beskedet är dystert, eftersom det inte innehåller något positivt. Men det är en intressant nyhet från industriministern att det stöd som kommunen fått till vissa projekt för byggnadsarbetare även skulle vara öppet för arbetslösa fabriksarbetare. Det är en tveksam nyhet som jag skall ta med mig hem och vidarebefordra. Sedan kan man, herr talman, trots allt uppfatta regeringens handlande på olika sätt. Jag tycker att det som har förevarit inom exempelvis förköpsområdet nyligen måste tolkas så att kommunen inte har något stöd. Regeringen har nämligen alldeles nyligen bifallit besvär över förköp som Trelleborgs kommun har gjort, med motiveringen att det är god åkermark. Det är visserligen sant att vi har gott om sådan åkermark, men i Bedinge gällde det mark som inte odlats på de senaste tio åren, därför aut den mest består av grus och sand. Det är givet att det då faller ett löjets skimmer över motiveringen att det är god åkermark. På den marken skulle det ha gjorts angelägna serviceutbyggnader, som nu inte kan komma till stånd. Jag vågar här inte upprepa vad lokalbefolkningen säger om detta beslut.

Herr talman! Svante Lundkvist har frågat arbetsmarknadsministern om han är beredd att vidta sådana åtgärder att driften vid Strands fabrik kan upprätthållas så att företagets framtid kan bedömas inom ramen för en samlad plan för den svenska tekoindustrin. Frågan har överlämnats till mig. Trots det omfattande åtgärdsprogram för tekobranschen som på regeringens förslag har beslutats av riksdagen står ett antal företag inför hot om nedläggning. När det gäller möjligheterna att upprätthålla driften vid dessa i avvaktan på att en plan för tekoområdet utarbetas tror jag att vi bör göra klart för oss de begränsningar som föreligger. Att genom längre gående statligt stöd än f. n. upprätthålla driften vid företag som hotas av nedläggning är i regel detsamma som att försämra avsättningsmöjligheterna för de övriga, mer livskraftiga företagen. Hotet om nedläggning flyttas därmed från ett företag till ett annat. Jag vill erinra om att regeringen i sina förslag beträffande de statliga tekoföretagen utgår från att en förhållandevis kraftig neddragning av sysselsättningen vid dessa företag är nödvändig. En annan sak är att det för en bransch med tekoindustrins utsatta läge är viktigt att nedgången inte sker snabbare än vad som kan anses som socialt acceptabelt och att alla ansträngningar görs för att skaffa annan sysselsättning på de orter som berörs. Jag vill vidare understryka att det med tanke på vikten för Sverige av att upprätthålla en nödvändig försörjningsberedskap kan bli nödvändigt att sätta in åtgärder i tid så att en nedgång under de kritiska nivåerna för produktionskapacitet kan undvikas.

Herr talman! Jag ställde min fråga till arbetsmarknadsministern, eftersom jag utgick ifrån att han måste inse sitt ansvar för det bekymmersamma sysselsättningsläge som skulle uppstå i Katrineholm ifall verksamheten vid Strands Konfektions AB skulle upphöra om en vecka: 1200 arbetslösa i Katrineholms a-region med en i övrigt starkt vikande industrisysselsättning. Industriministern har vid de tillfällen tidigare då Strands Konfektion diskuterats i riksdagen nöjt sig med att bedöma frågan från industripolitisk synpunkt. I det sammanhanget har vi från socialdemokratisk sida varit starkt kritiska mot den planlöshet som karakteriserat regeringens agerande hittills i tekofrågorna. Det är en kritik som också löntagarorganisationerna med skärpa framfört. Beträffande socialdemokraternas inställning hänvisar jag till den partimotion som vi väckte i januari i år. I den kräver vi på nytt att regeringen snarast förelägger riksdagen ett förslag till samlad plan för tekoindustrin, syftande till att i allt väsentligt bibehålla nuvarande produktionsvolym, en plan som grundar sig på försörjningspolitiska, arbetsmarknadspolitiska och regionalpolitiska bedömningar. Vi är djupt oroade av den utveckling som nu pågår, som kan innebära att vi rasar igenom botten på den försörjningsnivå som vi måste upprätthålla på tekoområdet. Strands fabrik i Katrineholm är modernt utrustad, rationell, en av de bästa i landet. Det har vitsordats också av industriministern. Jag anser det orimligt att man innan vi lagt fast en plan till skydd för den försörjningsnivå på tekoområdet som vi måste slå vakt om skall lägga ned verksamhet som kan ha en given plats inom vår försörjningsram. Det finns sålunda när det gäller fabriken i Katrineholm såväl starka sysselsättningsskäl som goda industripolitiska motiv för att upprätthålla driften så att fabrikens framtid kan bedömas mot bakgrund av en samlad plan för den svenska tekoindustrin. Hur skall jag nu bedöma industriministerns svar? Där säger industriministern: ”En annan sak är att det för en bransch med tekoindustrins utsatta läge är viktigt att nedgången inte sker snabbare än vad som kan anses som socialt acceptabelt —-—--.” Anser industriministern det socialt acceptabelt att vi om en vecka gör nära 300 människor i den här branschen arbetslösa i Katrineholm? Vidare säger industriministern i svaret att det ”kan bli nödvändigt att sätta in åtgärder i tid så att en nedgång under de kritiska nivåerna för produktionskapacitet kan undvikas”. Men det är ju så, herr industriminister, att vi redan är på väg att rasa igenom botten för den försörjningsnivå som vi måste upprätthålla på detta område. Då är det bråttom att vidta åtgärder för att undvika ytterligare nedläggningar. Min fråga är alltså: Är inte industriministern medveten om att det är bråttom?
Herr talman! Jo, Svante Lundkvist, jag är mycket medveten om att det är bråttom. Det var därför jag med beklagande erfor att det var framför allt på socialdemokratiskt initiativ som man beslöt skjuta på behandlingen av regeringens proposition nr 42 om åtgärder för försörjningsberedskapen på tekoområdet. I den propositionen föreslog vi att man skall upprätta en plan för hur försörjningsberedskapen på detta område skall kunna tillgodoses. Riksdagen hade chansen att ta detta förslag i december, men på initiativ av den socialdemokratiska utskottsgruppen uppsköts behandlingen av denna fråga. Det är mycket beklagligt med tanke på den brådska som råder. Jag har för övrigt vid flera tillfällen i kammaren redogjort för de industripolitiska åtgärder som vi har föreslagit och som riksdagen har antagit för att försöka hävda överlevnaden av de utvecklingsbara delarna av tekobranschen. Jag var I förra veckan inne på detta i anslutning till en fråga av Tage Sundkvist som också gällde Strands fabrik. Jag behöver alltså inte utveckla detta; jag har tidigare redogjort för omständigheterna i det fallet, och vi har fortlöpande haft kontakter med facket, kommunen och företaget. De kontakterna fortsätter, eftersom vi nu överväger vilka arbetsmarknadspolitiska åtgärder som kan sättas in för att bemästra de sysselsättningseffekter som cn nedläggning av Strands beklagligtvis åstadkommer.
Herr talman! Nu försöker väl ändå industriministern smita runt hörnet, när han gör gällande att det faktum att vi från socialdemokratin yrkade på en samlad bedömning av de frågor som hör hemma i detta sammanhang skulle vara anledningen till att industriministern i dag avstår från att vidta åtgärder som kan göra det möjligt för oss att mot bakgrund av en samlad plan bedöma vilka tekoindustriföretag som vi skall behålla. Där har industriministern, om han vill, möjlighet att få en enhällig riksdag bakom kravet på denna samlade plan. När industriministern talar om ”i god tid” borde han naturligtvis i detta läge inrikta sig på att göra allt för att skapa det rådrum som vi behöver för att en samlad bedömning skall bli möjlig. Jag upprepar min fråga: Anser industriministern att det är socialt acceptabelt, som det står i svaret, att man om en vecka lägger ned driften vid detta företag som bedöms vara ett av de mest effektiva och bästa i branschen? När industriministern nu är överens med oss om behovet av en plan, är han då inte beredd att vidta sådana åtgärder att driften kan fortsättas tills planen är ett faktum?
Herr talman! Jag betonade nyss att vi har fortlöpande kontakter. Ljungströmkoncernen, som äger Strands fabrik, har fortlöpande kontakter med industriverket för att få del av det strukturstöd som offereras och av övriga inslag i den tekobranschpolitik som vi bedriver. De stödåtgärderna har alltså offererats. Om företaget inte utnyttjar dem kan vi inte göra någonting åt det - ansvaret vilar på företaget. I övrigt har som sagt täta kontakter förevarit mellan företaget, facket och länsarbetsnämnden, varvid diskuterats utnyttjandet av de arbetsmarknadspolitiska instrumenten. Och de diskussionerna fortgår för att vi skall kunna klara de sociala konsekvenserna. Sedan till själva principfrågan, Svante Lundkvist. Socialdemokratins argumentering i denna sak faller på socialdemokratins eget handlande. Eftersom man har huvudansvaret för att behandlingen av propositionens avsnitt om en Övergripande plan för försörjningsberedskapen uppsköts, är det socialdemokraterna i utskottet som har bidragit till fördröjningen av den här angelägna planeringen. I dag går det bra att tala om behovet av en plan, men när regeringen i sin proposition lade fram ett förslag härom, valde man i utskottet att fördröja detta initiativ ett antal månader. Initiativet ligger ju nu hos riksdagen. Vi har kallat tekobranschrådet till en överläggning om dessa frågor den 27 februari. Men självfallet kan inte rådet ta några initiativ när utskottsbehandlingen och riksdagsbehandlingen av dessa frågor pågår. Det är konsekvenserna av det socialdemokratiska handlandet. Man har fördröjt hela beredskapsplaneringen ett antal månader.
Herr talman! Det är verkligen ett underligt resonemang om frågan som industriministern nu för. Först har han varit motsträvig mot tanken på att man över huvud taget skulle ha en plan. Vi har diskuterat mot den bakgrunden och kritiserat detta planlösa sätt att hantera frågan. När vi sedan fick en proposition i höstas konstaterade vi att den var ofullgången i den meningen att det måste ske en samordning mellan de olika åtgärder som skall vidtas för att trygga försörjningsnivån. Vi har sagt att det vore lämpligt att vi fick förslag härom innan vi definitivt tar ställning till utformningen av planen. Det innebär självklart inte att vi har motsatt oss åtgärder för att åstadkomma en plan. Vi motsätter oss inte heller åtgärder som det ligger inom regeringens möjligheter att vidta för att förhindra att vi får en utslagning av företag som kan vara till glädje för svensk tekoproduktion i framtiden. Vi kräver sådana åtgärder. Industriministern försöker smita undan ansvaret. Industriministern har, som jag ser det, fortfarande möjligheten att försöka åvägabringa att driften kan bibehållas vid den här fabriken i Katrineholm. Industriministern säger också att det pågår överläggningar. Jag ställer då en rak fråga: Innebär det att regeringen deltar i överläggningar i syfte att försöka medverka till att detta varsel inte skall behöva utlösas om en vecka?
Herr talman! Det pågår överläggningar mellan arbetsmarknadsmyndigheterna, företaget och facket i syfte att försöka rädda sysselsättningen vid Strands Konfektions AB. Mer kan jag inte säga i dag. Det förekommer fortlöpande kontakter, och jag har hela tiden hållits informerad om dessa. Vi hade så sent som häromdagen ett sammanträde om detta, och arbetet fortgår. När det gäller den mera principiella frågan är det ju ändå så att regeringen har framlagt sitt förslag, som innefattade en plan för att bemästra försörjningsproblemet. Framför allt den socialdemokratiska delen av utskottet valde att skjuta på behandlingen av den propositionen. Då kan ju ansvaret för fördröjningen inte vara vårt. Det är den socialdemokratiska delen av utskottet som valt att på detta sätt fördröja behandlingen av den framlagda proposi tionen. Oppositionen har rätt att motionera och komma med sina alternativ. Utskottet tar initiativ. Initiativet har legat hos utskottet sedan man beslöt att bordlägga behandlingen av propositionen i detta avseende. Detta beslut har alltså fördröjt behandlingen av frågan med några månader. Regeringen kan självfallet inte ta något initiativ så länge en proposition är bordlagd och föremål för utskottets behandling. Låt oss ändå vara på det klara med att det finns vissa formella grunder för hur ärenden av denna karaktär skall behandlas i riksdagen.
Herr talman! Jag trodde inte att industriministern i den situation vi nu har skulle ägna sig åt denna typ av formell övning. Industriministern måste reellt vara mycket väl medveten om att det ligger inom hans och regeringens möjligheter att arbeta efter den modell som vi nu alla tycks vara överens om att vi behöver, nämligen en plan. Det finns möjligheter att se till att de företag vi bedömer som livskraftiga skall vara med i bilden när den planen en gång ligger på bordet.

Är industriministern beredd att vid sidan om de åtgärder som kan vidtas ur arbetsmarknadspolitiska synpunkter också bidra med andra insatser för att vi skall undvika den typ av kapitalförstöring och misshushållning med yrkesskicklig arbetskraft som vi här skulle göra oss skyldiga till om nedläggningen kommer till stånd?
Herr talman! Får jag tll sist säga att vi är beredda att använda alla de instrument som riksdagen har beslutat om för att rädda sysselsättningen också i detta företag. Vi har offererat Ljungströmskoncernen det branschstöd som administreras av industriverket. De har en ansökan liggande som jag tror är expedierad nu. Men när det gäller Strands Konfektion har man ju inte velat använda det erbjudna branschstödet. Vad vi därutöver har att erbjuda är arbetsmarknadspolitiska åtgärder, och där har utan tidsutdräkt ansvariga länsmyndigheter gått i författning om att ta upp diskussioner med företaget, och dessa pågår. Svante Lundkvist menar väl ändå inte att vi skall ge oss in och stödja företagen på ett sätt som skulle gå utöver de ramar som riksdagen har dragit upp? Jag skall gärna vitsorda att jag tycker det är mycket beklagligt att en modern, produktiv anläggning som Strands Konfektion läggs ner. Men vi har erbjudit företaget alla de åtgärder som riksdagen har lagt i våra händer, och när inte det räcker har vi inga redskap längre.

Det som naturligtvis har varit en stor oro för hela tekoindustrin är att man har upplevt hur det icke funnits någon samordning mellan å ena sidan regeringens handelspolitik och å andra sidan stödpolitiken, och att det hela har varit på väg att kasa utför. Men om regeringen på det här sättet är beredd till en samlad ansträngning och nu vill fortsätta överläggningarna med Strands i Katrineholm borde vi kunna sc med tillförsikt på utgången.

I mitt svar på Gustav Lorentzons fråga den 11 november 1976 meddelade jag att Svenska Cellulosa Aktiebolagets, SCA, dotterbolag Mölnlycke AB hade förklarat sig berett att uppföra två tillverkningsenheter i Kramfors. Anläggningarna väntades på sikt ge 175 personer sysselsättning. Som bekant omprövade Mölnlycke AB sitt beslut. Jag anser det synnerligen beklagligt att projektet inte kunde genomföras. I mitt frågesvar år 1976 förutskickade jag att SCA och övriga skogsindustrier i området skulle göra en utredning om möjligheterna att i Kramfors tillvarata stubbar för tillverkning av flis. Utredningen var tveksam om projektets lönsamhet. SCA har meddelat att bolaget intill 10 milj.kr. är berett att stödja lokalisering av lönsam verksamhet till Kram forsområdet. Man har därvidlag lovat att samråda med den s.k. Kramforsgruppen. Jag utgår från att man kommer att finna sådana former för verksamheten att den blir ett effektivt stöd för försöken att skapa ny sysselsättning i Kramfors. Ansträngningarna att skaffa ny sysselsättning i Kramforsområdet kommer att fortsätta. Statligt regionalpolitiskt stöd kommer naturligtvis även i fortsättningen att kunna ges till seriösa projekt. Ett av Svenska Industrieta blerings AB:s regionala investmentbolag kommer att lokaliseras till Mellannorrland. Jag väntar mig att detta kommer att bli ett verksamt instrument för att utveckla näringslivet i bl.a. Kramfors.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret på min fråga, även om svaret denna gång är betydligt magrare än det var den 11 november 1976. I dag beklagar industriministern att det projekt som han då utlovade inte kunde genomföras och hoppas på effektivt stöd för att man skall kunna genomföra någonting som jag egentligen inte känner till vad det är fråga om. Han talar om 450 000 kr. för konsulttjänster i syfte att skapa ersättningsindustrier i Ådalen. Men det är ju skrivet i det blå. Vidare skall ett investmentbolag placeras i Mellannorrland. Var någonstans? Skall det också denna gång placeras i ett län som ligger söder om Västernorrland och där man har en kraftfull landshövding? Det var sannerligen feta löften, herr industriminister, som ni avgav den 11 november till en bygd, som hårt drabbats av arbetslöshet och avskedanden. Regeringen verkade nästan skärrad den gången, för timmarna innan ni svarade här i riksdagen hade ni lämnat ut svaret till pressen. Det hade kablats ut över landet. Landets statsminister lät sig villigt intervjuas i TV på kvällen. Han förklarade att han var mycket nöjd med att SCA hade lovat ersättningsindustrier i Ådalen. Av de storstilade löftena och planerna blev emellertid platt ingenting. Befolkningen i Ådalen blev åter skamligt lurad. Nu skulle jag vilja ställa en fråga till industriministern: Finns det inga möjligheter att tvinga SCA, efter företagets skändliga uppträdande i Ådalen, att ändå skapa ersättningsindustrier, i varje fall någon, så att det inte slipper ifrån med dessa 10 milj.kr. såsom plåster på såren? Industriministern hänvisar till att detta är en svår fråga, men det är det verkligen inte. Kan ett multinationellt företag såsom SCA uppträda hur som helst mot landets regering och mot folket i Ådalen? Är inte dylika löftesbrott åtalbara? Det verkar närmast som om SCA:s och Svenska Handelsbankens uppträdande i detta fall är mer upprörande - i varje fall för mig — och åtalbart än när en journalist använder satir i sitt skriftställeri. Kanske det multinationella företaget SCA och Svenska Handelsbanken i kraft av sina miljarder samvetslöst kan gyckla med regeringen och folket, ljuga för regeringen, bryta löften som givits till regeringen och industriministern och låta industriministern såsom representant för regeringen framstå såsom lögnare, då han avger svar i landets parlament. Så skedde nämligen den 11 november. Vore det inte, herr industriminister, på sin plats att åtala SCA för dess löftesbrott och gyckel med regeringen och folket i Ådalen? Nu kan det naturligtvis vara betydligt lättare att avreagera sig på en journalist än att åtala ett multinationellt företag, som under senare decennier på ett så brutalt sätt behandlat folket i Ådalen — i synnerhet som regeringen bygger på och hyllar samma ideologiska grund som makthavarna bakom SCA och Svenska Handelsbanken.
Herr talman! Gustav Lorentzon överraskar mig med att säga att han inte ens vet vad det tillämnade investmentbolaget är. Riksdagen beslöt ju om detta den 17 december i fjol såsom ett inslag i den småföretagarproposition som riksdagen då antog. Jag tror att investmentbolaget är ett väsentligt kompletterande instrument för insatser i Ådalen. Jag vill vidare påpeka att de 450 000 kr. som Kramforsgruppen har till sitt förfogande redan har givit betydande resultat i form av nya kontakter och nya produktidéer. Jag vill också upplysa Gustav Lorentzon om —- Gustav Lorentzon har kanske inte den kontakt med Ådalen som man skulle vänta — att här har ju under tiden från mitt förra svar i frågan till Gustav Lorentzon skett en genomgripande rekonstruering av några av de sysselsättningsmässigt viktigaste verkstadsföretagen i Kramfors. Det har varit en rekonstruktion av dessa företag som bådar gott för framtiden och som nu har lagt en grund för fortsatt expansion. Självklart beklagar jag — och det har jag sagt i mitt svar — att Mölnlycke tagit tillbaka sitt beslut om lokalisering till Ådalen, och jag vill förutskicka att sista ordet inte är sagt i den frågan. När man nu går vidare i Kramforsgruppens arbete gäller det att försöka hitta kompletterande insatser från den företagsgrupp som ju har ett betydande ansvar för sysselsättningen i Ådalen.
Herr talman! Jo, herr industriminister, jag känner också till en del av vad som händer där uppe. Man har tillsatt en hjärntrust — mitt på den bild som visas på kammarens bildskärm sitter SCA:s representant, företrädaren för det företag som lagt ned alla sina anläggningar i Ådalen, gjort tusentals arbetare arbetslösa och uppträtt så brutalt. Denna hjärntrust har nu kommit dithän att den skall utse en industriraggare, men fint skall det vara och personen i fråga kallas näringslivssekretcerare. Tretton har sökt, tretton känner sig kallade. De skall ragga företag till Kramfors nu, trots att det inte ens gick att få företag dit under den tid då det sades vara överfull sysselsättning i landet i övrigt. Är det inte så, herr industriminister, att man bollar litet grand med folk när man står här och är så löftesrik som industriministern är gång på gång? Jag fick heller inte svar på frågan om SCA:s brutala uppträdande. Hjärntrusten har också kommit överens om att man skall popularisera bygden genom att skicka ut vykort över Kramfors. 12 500 hushåll har fått en folder med tre vykort och uppmanats att skicka ut korten till bekanta för att visa hur vacker bygden är — då får man säkert industrier dit! Som om det berodde på vyerna i Kramfors att SCA förädlar massan från Kramfors i Frankrike och har lagt ned alla sina företag i Ådalen. Det är den hjärntrusten som industriministern här refererar till och som har nått så goda resultat! Jag ser att min tid är i det närmaste slut. I annat fall skulle jag kunna ge en hel rad andra exempel. Hur är det i Kramfors? Svårigheterna är så stora att man allvarligt diskuterar att de fria skolmåltiderna skall bort, att ålderdomshem skall läggas ned, att tre brandkårer skall försvinna. Detta är resultatet av SCA:s nedläggningar i bygden — SCA vill herr industriministern här inte alls befatta sig med.

Herr talman! Eivor Marklund har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att motverka arbetslöshet och säkra en varaktig sysselsättning för byggnadsarbetarna i Norrbotten. Sedan den nuvarande regeringen tillträdde har mycket omfattande åtgärder vidtagits för att skydda sysselsättningen i Norrbotten. Sammanlagt kan insatserna beräknas ha kostat drygt tre miljarder kronor. En stor del av dessa medel har satsats för att skapa arbeten för byggnadsarbetare. Statligt byggande för närmare 400 milj.kr. har tidigarelagts. Statsbidraget och anslaget till beredskapsarbeten har höjts kraftigt. De projekt som underställts regeringens prövning har i de flesta fall fått en positiv behandling. Trots alla de insatser som gjorts är arbetslösheten bland byggnadsarbetarna i Norrbotten oacceptabelt hög. Vid ett besök i länet i slutet av januari diskuterade jag problemen med bl.a. byggnadsarbetarnas fackliga företrädare. Inom regeringskansliet arbetar vi f. n. med att få fram ytterligare projekt som kan förbättra sysselsättningsläget. Regeringen kommer genom arbetsmarknadspolitiska och industripolitiska åtgärder att göra allt som är möjligt för att minska arbetslösheten i länet. LARS WERNER Herr talman! Jag tackar statsrådet Ahlmark för svaret på den fråga som Eivor Marklund ställt men som hon på grund av sammanträde i jämställdhetskommittén är förhindrad att mottaga. Hennes fråga är ställd mot bakgrund av det faktum att byggnadsarbetarna i Norrbotten I. n. upplever en rekordarbetslöshet, där i runt tal var fjärde byggnadsarbetare går utan jobb. Detta förhållande kunde man förutse redan på eftersommaren eller tidigt i höstas. Den höga arbetslösheten bland byggnadsarbetarna är inte isolerad till Norrland, utan finns i landet i övrigt, men den ir avsevärt högre i Norrbotten. Landet i övrigt har siffror på 8-9 ö. Den arbetslöshet som man nu upplever påpekades redan på ett tidigt att säkra sysselsättningen för byggnadsarbetare Om åtgärder för att säkra svsselsättningen för byggnadsarbetare i Norrbotten stadium av resp. avdelningar och av Byggnadsarbetareförbundet centralt, som varnade regeringen för detta. Dessa varningar togs tydligen inte på allvar. Det svar som arbetsmarknadsministern här i dag lämnar bekräftar det påståendet. Han hänvisar ull att man har satsat 400 milj.kr. på att tidigarelägga statligt byggande. Men, arbetsmarknadsministern, när fattade regeringen det beslutet? Var och en som har sysslat med dessa frågor vet ju, att om man skall klara sysselsättningen under vinterhalvåret måste åtgärderna förberedas minst ett år innan. "Nu diskuterar ni att öka investeringarna i Karlsborgsverken, tidigarelägga olika statliga byggnader och industribeställningar och beredskapsarbeten. Men det är ju för sent. Dessa åtgärder sätter ni in när arbetslösheten redan är rekordhög. För att dessa åtgärder skulle få någon verkan borde ni ha satt in dem ungefär när ni kom i regeringsställning. Min slutsats kan alltså bara bli en. Detta är ingenting som speciellt drabbar arbetsmarknadsministern och hans departement, utan det är en grundlinje i hela regeringens politik att byggnadsarbetarna, liksom så många gånger förr, skall utgöra någon sorts konjunkturregulator. Det är byggnadsarbetarna och deras familjer som skall ta smällarna för den här politiken. Jag har aldrig önskat att någon skall gå arbetslös någon längre eller kortare tid för att förstå dessa problem, men ibland undrar jag faktiskt om alla de som så vältaligt ger uttryck för vad man säger sig ha gjort och vill göra verkligen förstår hur det är att gå utan jobb. Tilt sist, herr talman: Statsrådet svarar inte på den andra fråga Eivor Marklund ställt: Vad tänker ni göra för att säkra den varaktiga sysselsättningen? Vad innebär svaret om industripolitiska åtgärder för att minska arbetslösheten i länet?
Herr talman! Det är ett obestridligt faktum att den nuvarande regeringen under de senaste 15 månaderna har satsat mellan 3 och 4 miljarder kronor för att skydda sysselsättningen i Norrbotten. Det är mer än vad som satsats på Norrbotten under någon tidigare motsvarande period, och det är mer än vad som satsats på något annat län, just därför att situationen i Norrbotten är så allvarlig. På NJA har 1,8 miljarder kronor satsats. De sattes in mycket snabbt efter regeringsskiftet. Det har skett tidigareläggningar av byggnadsprojekt på närmare 400 milj.kr. Ett antal av de här tidigareläggningarna kom mycket tidigt under 1977. Vidare vill jag nämna satsningar på beredskapsarbeten, lagerstöd. lokaliseringsstöd och arbetsmarknadsutbildning för mer än 1 miljard kronor. Det har också gjorts industripolitiska satsningar. Den senaste kom häromdagen genom propositionen om investeringar i LKAB för att skapa varaktig sysselsättning som icke skulle kunna tryggas utan de töreslagna investeringarna. Resultatet är att vi när det gäller arbetsmarknadspolitiken i januari förra året hade 8 700 människor i arbetsmarknadsutbildning, beredskapsarbeten och arbetsvård. Nu i januari 1978 är motsvarande siffra 13 500, alltså en ökning med ca 5 000 personer som får jobb eller utbildning genom de här arbetsmarknadspolitiska insatserna. Av Norrbottens byggnadsarbetare är det omkring 1 000 som får sysselsättning genom tidigareläggningarna av statliga projekt och genom de beredskapsarbeten som vi kraftigt har ökat under det senaste året just i Norrbotten.

Herr talman! Det är alldeles klart att de människor som är arbetslösa upplever sin arbetslöshet såsom oerhört plågsam. Det är ju därför som vi gör allt vad vi kan för att trygga sysselsättningen genom industripolitiska satsningar, genom arbetsmarknadspolitik och genom en ekonomisk politik som på sikt skall underlätta för Sverige att sälja sina varor utomlands och att konkurrera med importen. Det är ju därför att vi upplever arbetslösheten som så oerhört plågsam som de här stora insatserna har gjorts. Då säger man: Ni kommer för sent. Ja, det första paketet med byggnadsprojekt kom för ett år sedan — tre månader efter regeringsskiftet. Och när det gäller bl.a. några av de kommuner som Lars Werner nämnde — Arjeplog. Pajala, Överkalix och Övertorneå — har vi höjt statsbidraget till beredskapsarbeten från 50 till 70 26: 1 andra delar av Norrbotten har bidraget höjts från 33 till 50 2ö. Det är alltså så, att av de byggnadsarbetare som I dag har jobb —- drygt 3 000 —- har i 000 fåu sina jobb genom beredskapsarbeten och genom tidigarcläggning av statliga byggen. Och vi kommer att fortsätta att se efter vad det finns för att säkra sysselsättningen för byggnadsarbetare Om åtgärder för att säkra svsselsättningen för byggnadsarbetare i Norrbotten möjligheter att trygga sysselsättningen genom vtterligare arbetsmarknadspolitiska och industripolitiska satsningar i Norrbotten. LARS WERNER Herr talman! Jag hävdar i alla fall att hur mycket ni än satsar f. n., så kom ni för sent. Ni lyssnade inte på varningarna från byggnadsarbetarna och de fackliga organisationerna i Norrbotten.

Herr talman! Det är riktigt att industripolitik och arbetsmarknadspolitik måste gå hand i hand. Detta innebär naturligtvis särskilda problem för ett län som bygger på basnäringarna: malmen, skogen och stålet. Man har exempelvis haft problem i Norrbottens Järnverk. Mycket stora belopp har satsats på detta företag för att det skall bli mer konkurrenskraftigt i framtiden. Vad gäller skogen överväger regeringen f. n. investeringar inom ett hårt drabbat område i Norrbolten. Regeringen lägger också fram en proposition om LKAB. Det är således riktigt som Lars Werner säger, att industripolitiska och arbetsmarknadspolitiska satsningar måste föras ihop för att man skall kunna trygga sysselsättningen på sikt. Men det är också just detta som präglar regeringens insatser när det gäller sysselsättningen i Norrbotten mer än som varit fallet vid någon tidigare period. En sådan inriktning av insatserna är i och för sig helt naturlig, eftersom Norrbotten i dag står inför svårigheter som är större än på mycket länge.

Herr talman! Jag vill bemöta Lars Werner på den sista punkten. Arbetsmarknadsverket har nyligen i en skrivelse till regeringen föreslagit bl.a. att statliga byggen skall tidigareläggas för ytterligare omkring 200 milj.kr. För Norrbottens det har man därvid aktualiserat arbeten för televerket, sjöfartsverket, kriminalvårdsstyrelsen och vägverket. Regeringen har ännu inte fattat beslut i frågan — som jag sade kom skrivelsen ganska nyligen - men kommer att göra det inom kort.

Herr talman! Jag tackar Ola Ullsten för svaret på min fråga. Bakgrunden till frågan är känd. Runt om i Sverige hotas i dag en rad studerande av förpassning ur riket, främst iranier och greker, trots att de kanske pluggat här i flera år och klarat studierna bra. I Umeå hotas exempelvis över 50 studenter av utvisning. Redan förra året chockhöjde invandrarverket den summa pengar studenterna måste visa upp varje månad hemifrån. I år kom en ny chockhöjning, samtidigt som man kraftigt skärpte kraven på studietakt osv. Dessa studerande skall exempelvis trots språksvårigheter o. d. prestera mer än sina svenska kamrater. Om man tillämpade ett analogt resonemang på svenska studerande och sade att kvinnorna skulle prestera mer än sina manliga kamrater, skulle det självfallet, med rätta, kallas diskriminering, men utländska studenter kan man tydligen behandla hur som helst. Invandrarverket påstår sig handla för studenternas bästa och menar sig agera opolitiskt. Det skulle alltså vara till de studerandes bästa att kastas ut ur landet efter en halvfärdig utbildning. Det är naturligtvis rent nonsens, likaså påståendet att man inte agerar politiskt. Bakom de skärpta kraven ligger naturligtvis den ekonomiska och politiska situation som råder i Sverige i dag. Under högkonjunkturer kan man visa sig gästfriare men i ett hårdare politiskt-ekonomiskt klimat visar sig det rätta ansiktet. Speciellt klart blir detta, om man ser till de internationella ekonomiska förbindelserna. Invandrarverkets skärpta regler kom rätt snart efter Burenstam Linders besök i Iran och Sveriges ökade förbindelser med denna blodbesudlade förtryckarregim. Den aktivitet som de iranska studenterna utvecklat i Sverige har kraftigt irriterat schahen och hans mördargäng. Men också grekerna har drabbats hårt. Invandrarverkets beslut är ett klassbeslut riktat mot låg och medelinkomsttagarna — det är ett beslut riktat mot oppositionella grupper. För att ytterligare göra situationen svår för dessa studenter omöjliggörs på grund av de långa handläggningstiderna ett arbete under sommarmånaderna därför att de får uppehållstillstånden för sent beviljade. På övriga lov får de över huvud taget inte arbeta. Herr talman! Jag vill betona att det inte är fråga om att sudda ut gränserna mellan s.k. gäststuderande invandrare och politiska flyktingar. Det är fråga om att ställa rimliga krav. Där tvingas jag konstatera att vad som föreslås i propositionen 90 inte bådar gott i detta avseende. Ola Uilsten svarade inte på min fråga om vidtagande av omedelbara åtgärder för att stoppa utvisningarna av gäststuderande. Jag vill därför upprepa.den och vill därtill foga följande fråga: Är det rimligt att de hårdare krav som invandrarverket nu ställer dessutom skall gälla retroaktivt, vilket de faktiskt gör?

Herr talman! Jag tänker bortse från de mer blodbesudlade avsnitten i Eva Hjelmströms inlägg och försöka klara ut hur det förhåller sig med den fråga hon har tagit upp. Det har alltså inte skett någon skärpning av bestämmelserna för de gäststuderande. Det görs enligt förslaget till riksdagen en precisering, så att det i kungörelsen anges vad som redan är praxis. Vad gäller höjningen av det belopp som man skall visa att man har för att klara sin försörjning är det helt enkelt så att dessa belopp är knutna till studiemedlen och alltså höjs i takt med att levnadskostnaderna stiger i Sverige. Att det skulle ha skett en skärpning av studiekraven som skulle motivera talet om en diskriminering av utländska studerande i förhållande till de svenska är också rena fantasierna. Vad sedan gäller de omtalade beloppen framgår det av propositionen och av andra dokument att det är fråga om en norm, inte en stupstock. Det är också så, Eva Hjelmström, att ännu icke någon gäststuderande i Sverige, som har visat sig klara sin försörjning och sina studier, har fått avslag av invandrarverket med hänvisning till de nya kraven. Därför tycker jag att mitt svar innehöll just de efterfrågade upplysningarna, nu kompletterade med de fakta som Eva Hjelmström uppenbarligen inte hade tillgång till när hon ställde sin fråga.

Herr talman! Jag tänker inte gå in på Ola Ullstens formalistiska diskussion huruvida det skall kallas bestämmelser eller inte. Jag kan bara konstatera att man har skärpt kraven på de utländska studerandena. Ola Ullsten säger att man inte ser särskilt strikt på dessa bestämmelser utan att de skall betraktas som normer. Jag skall nu inte trötta Ola Ullsten med en rad konkreta fall, men åtminstone ett tänker jag ta upp. I Växjö hotas en grekisk studerande av utvisning därför att valutabestämmelserna i Grekland är sådana att man bara får föra ut I 200 kr. i månaden. Vi kräver nu 1 650, vilket redan det utestänger majoriteten av grekerna. Nåväl, den här greken, Kardas, har utöver de 1200 kronorna från Grekland fått garantier av släktingar i Canada om 100 dollar i månaden. Men det fattades alltså några tior för att han skulle komma upp till I 650 kr., och för dessa futtiga tior tänkte sig alltså invandrarverket att förpassa honom, trots att han redan har studerat under en längre tid i landet, och därmed spoliera inte bara hans utan också hans familjs framtid. Så tillämpas alltså dessa bestämmelser. Kardas har ännu inte förpassats, därför att det blev en enorm opinion vid universitetet, där man engagerade sig för honom. Beslut är såvitt jag vet ännu inte fattat i frågan. Men jag har svårt att tänka mig att invandrarverket kan fullfölja sitt beslut i det avseendet. Ola Ullsten svarade inte på min fråga om lagens retroaktivitet. Jag skulle vilja ställa en fråga till: Hur har regeringen tänkt sig internationaliseringen av utbildningen i framtiden, om de skärpta bestämmelserna i propositionen kommer att antas av riksdagen?
Herr talman! Jag kan inte se att det är att hänga upp sig på formalism att påpeka att summan 1 650 kr. är en norm och inte ett absolut krav. Det borde i själva verket vara ett besked som skulle upplevas positivt av Eva Hjelm ström. Jag kan självklart inte gå in på enskilda fall, men om det är så att en grekisk medborgare, som har blivit inskriven vid svensk undervisningsanstalt, har visat sig kunna klara sin försörjning och klara studierna, finns det inga som helst motiv för att inte förlänga hans uppehållstillstånd. Det får självklart inte vara så att man skall tillämpa kravet på försörjning så strikt att det skulle komma att hänga på några tior. Jag föreställer mig också att invandrarverket på den punkten delar min bedömning. Frågan om retroaktiviteten har jag besvarat. Jag har sagt att den norm som vi nu talar om, och som alltså följer studiemedelsnivån uppåt med hänsyn till de svenska levnadsomkostnaderna, gäller nya gäststuderande. Den gäller inte dem som redan är inskrivna och som på olika sätt har visat att de kan försörja sig och klara studierna. Men det är klart att kravet på att man skall försörja sig måste upprätthållas. Det är nu väsentligen inte någonting som kan regleras via utlänningslagen. Här får vi naturligtvis se till att vi, i den omfattning som är möjlig, kan ge stipendier till ungdomar från olika delar av världen som vill ägna sig åt studier i Sverige och som upplever att det ändå är ganska lätt att göra det, därför att vi ger uppehållstillstånd för sådana syften, och därför att vi har fri utbildning. Vi kan däremot naturligtvis inte lova alla människor stipendier. Vad sedan gäller frågan om internationalisering av utbildningen så vilar den naturligtvis i utbildningsministerns trygga händer. Men jag kan i hans ställe, eftersom han just nu inte har fått den frågan, tala om att man inom utbildningsdepartementet i en utredning arbetar med att se över de här frågorna, bl.a. i syfte att undvika en diskriminering av studerande från vissa länder och framför allt för att undvika diskriminering mellan fattiga och mindre fattiga gäststuderande.
Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse att det tydligen inte är så viktigt med de 1650 kronorna i månaden och att de inte skall gälla för studerande som har varit här i landet under en rad år och klarat sina studier bra. Detta bör vara ett mycket glädjande besked för alla dem som nu hotas av utvisning på grund av de mera skärpta kraven från invandrarverket. Sedan återstår i och för sig en rad övriga frågor att ta upp, men dem får vi väl återkomma till i samband med behandlingen av regeringens proposition.

Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret. Jag tänker inte gå närmare in på det skandalösa sätt på vilket förhandlingarna hittills har förts — den frågan betraktar jag i stort sett som överspelad i och med att förhandlingarna åter har kommit i gång. Att så har skett tycker jag däremot är tillfredsställande. Det är glädjande, och vi får därmed hoppas att det principbeslut som riksdagen fattade för snart två år sedan om att konstnärerna skall ha utställningsersättning snart också blir en realitet. Mot bakgrund av de turer som förekommit om utställningsersättningen finns det emellertid anledning att fråga utbildningsministern Wikström vilken principiell inställning han har till konstnärernas kulturpolitiska insatser. Utbildningsministern har i skilda sammanhang förklarat sig beredd att förbättra den ofta mycket svåra situation som konstnärerna i dag befinner sig i och se till att de tillerkänns samma rättigheter som andra grupper i samhället. 35 Och då kommer jag in på en av knäckfrågorna i sammanhanget, nämligen om staten är beredd att gå i spetsen för ett likställighetsavtal för konstnärerna. Ett likställighetsavtal innebär helt enkelt att staten tar över de sociala avgifterna, vilket i första hand är en administrativ fråga och inte en ekonomisk. Konstnärerna har redan träffat likställighetsavtal med såväl Sveriges Radio som Konstfrämjandet, och jag vill alltså ställa den konkreta frågan till utbildningsministern, om han är beredd att kämpa för ett sådant avtal också från statens sida. Från kulturpolitisk synpunkt är det en viktig principiell fråga, och först när ett sådant mål uppnåtts kan konstnärerna påstå att större vikt lagts just vid deras kulturpolitiska insats. Större rättvisa skulle då också uppnås. Det är ju inte fråga om att få det bärrre i det här fallet än andra grupper — det är fråga om att uppnå samma nivå. Hur ser alltså utbildningsministern på frågan om likställighetsavtal för konstnärerna?

Herr talman! Jag ställde den här frågan till utbildningsministern av bl.a. det skälet att jag själv har suttit i kulturutskottet och följt frågan under ett antal år.

Båda dessa motioner följdes upp med reservationer, eftersom utskottet då ännu inte var berett att lösa frågan. Utskottet hade också gjort ett uttalande i betänkandet 1974:15 om att ärendet hade ”ett samband med frågan om ansvarsfördelningen mellan stat och kommun” och att man ville vänta tills kulturrådet blev färdigt med sitt betänkande om insatser för kulturarbetare. I en proposition 1975/76 intog regeringen den ställning som utbildningsministern nu berörde i sitt svar till oss; det är korrekt beskrivet i utbildningsministerns svar. Den dåvarande regeringen ville självfallet uppta förhandlingar med berörda organisationer för att frågan skulle få en för organisationerna rimlig teknisk lösning. Inte heller nu var motionärerna tillfredsställda — de ville gå längre än propositionen. Folkpartiet föreslog med sin motion 1975 76:2305, med i stort sett samma yrkande. Dessa motionärer finner också varandra i en gemensam reservation mot utskottet, där herr Wikström står tillsammans med fru Diesen och fru Moegård. Det är självfallet därför som jag tycker att utbildningsministern har ett särskilt ansvar för att ärendet får en rimlig lösning. Precis som Eva Hjelmström har jag följt upp frågan vidare genom att kontakta organisationerna och funnit att knäckfrågan i detta sammanhang rör sig om de sociala avgifterna. Det är alltså en fråga som måste lösas. Den — Nr 76 nuvarande kontaktmannen, herr Hammar, skyller såvitt jag förstår på att han Torsdagen den har regeringens direktiv, så att han inte kan nå en lösning på det sätt som 9 februari 1978 konstnärerna genom sin organisation själva önskar.

Herr talman! Flera frågor har ju berörts i de här två inläggen. Det är också flera olika frågor som rör ersättning till bildkonstnärer som nu behandlas i olika organ. Det gäller först det statliga stödet till konstutställningar i kommunerna. Den frågan utreds av statens kulturråd av en arbetsgrupp med företrädare för bl.a. Kommunförbundet och KRO. I fråga om visningsersättningen, dvs. ersättningen till konstnärer för att verk som de inte längre äger visas offentligt, har en särskild utredningsman fått i uppdrag att undersöka de tekniska förutsättningarna för att införa en sådan ersättning. Den fråga som dagens frågeställare har aktualiserat — och där vi har kommit närmast en lösning — gäller ersättning till konstnärer som ställer verk till förfogande vid utställningar som arrangeras av statliga organ. Det finns sedan början av 1970-talet provisoriska ersättningssystem för Riksutställningar och nämnden för utställning av svensk konst i utlandet. År 1976 beslöt riksdagen att ersättningen skulle utvidgas till att gälla all statlig verksamhet och att utformningen skulle fastställas efter förhandlingar med konstnärsorganisationerna. Självfallet delar jag uppfattningen bakom det beslutet. Det är alltså min principiella inställning. Jag anser det vara en styrka att parterna själva har kommit fram till ett läge där förhandlingarna har kunnat fortsätta. Ett regeringsingripande nu skulle därför vara både onödigt och olämpligt.
Herr talman! Jag tänker inte ta upp utbildningsministerns verkligen mycket idylliska beskrivning av hur förhandlingarna egentligen gått till. Jag kan bara konstatera alt riktigt så som de här beskrevs har de inte varit. 37 sättning till konstnärer Vi fick såvitt jag förstår inget svar på vår fråga om likställighetsavtal. Det är mycket riktigt så som Lars-Ingvar Sörenson tidigare sade, att förhandlaren fått direktiv om att inte kunna medge att konstnärerna utformar ett sådant avtal med staten. Jag har väldigt svår att förstå varför. Det skulle, som jag också framhöll i mitt första inlägg, inte innebära några större ekonomiska utgifter, utan vad det är fråga om är hur man ser på konstnärernas arbete som en kulturpolitisk insats. Det är alltså det frågan i första hand gäller, och det tycker jag att utbildningsministern skall kunna ge besked om.
Herr talman! Jag vill också gå in något på den principiella frågeställningen, men först litet kortfattat om utbildningsministerns egen beskrivning av hur förhandlingarna fortlöper. Innan det som vi nu betecknar som knäckfråga kom upp fanns det en annan knäck fråga. Genom sin organisation bedömde konstnärerna frågan så att de ville ha ersättningen tekniskt utformad som helhetsersättning för en utställning — inte för enskilda verk. Det var den knäckfrågan som man gick till strid på. Jag kan inte förstå annat än att när blockaden hade verkat och haft sin tid gick utbildningsministern eller någon annan in och befrämjade ärendet genom att föra undan den dåvarande knäckfrågan, så att man kom närmare varandras ståndpunkter. Det blev ett närmande till en lösning av frågan om de villkor som konstnärerna ställde på att ersättningen skulle utgå för helheten. Därför finner jag det underligt att utbildningsministern nu inte är beredd att medverka till en lösning av den andra knäckfrågan som uppstått, nämligen den om likställighetsavtalet. Jag vill ta tillfället i akt att belysa hur konstnärerna själva upplever situationen. Man ser sig när det gäller de sociala relationerna som löntagare och önskar att de sociala avgifterna läggs ovanpå ersättningarna och redovisas på det sätt som gäller för löntagare — inte för företagare. I avtal med t.ex. Sveriges Radio har man fått ersättningar tillrättalagda på det sättet. Det bör alltså inte vara någon tekniskt eller juridiskt svårlöst problematik, eftersom systemet redan finns i sinnevärlden. Min nästa fråga lyder: Är inte utbildningsministern, som ändå är beredd att främja saken, nu mogen för att också ge sådana direktiv som gör det möjligt för förhandlarna att komma till ett samförstånd?
Herr talman! Jag är självfallet angelägen om att ett avtal skall kunna träffas mellan regeringens förhandlare och konstnärernas organisationer. Den fråga som Eva Hjelmström och Lars-Ingvar Sörenson ställer om likställighetwsavtal ingår givetvis i de pågående förhandlingarna, men jag anser det inte lämpligt att jag nu kommenterar den frågan.

Herr talman! Får jag då fråga utbildningsministern: Finns det över huvud taget några direktiv till förhandlaren om att de sociala avgifterna inte får ingå i avtalet? Finns det inte några sådana direktiv kan man ta upp den frågan och Nr 76 förhoppningsvis nå den lösning som konstnärerna önskar. Torsdagen den Herr talman! Jag vill bara komplettera med att anföra att jag har kännedom om att Hammar, som är utredningsman, har föreburit de här ursäkterna och att det i diskussionen också har förekommit svårigheter. Man skulle nämligen vilja ge frågan en helhetslösning, så att andra konstnärer kunde komma in i bilden på ett likartat sätt. De berörda konstnärerna har framställt det hela så att de i denna fråga är förhandlingskompetenta, vilket andra typer av konstnärer och författare inte är ännu. Det föreligger egentligen inte några tekniska svårigheter att lösa frågan för de konstnärer som nu är berörda. De är förhandlingskompetenta på det här området. De ser sig som löntagare, och det är alltså möjligt att finna en teknisk lösning för dem.
Herr talman! Det finns inga skriftliga direktiv till förhandlaren, utan underlaget är naturligtvis riksdagens uttalande och de allmänna principer som regering och riksdag tidigare har lagt fast. Men jag kan faktiskt inte här kommentera vare sig hur förhandlingarna just nu förs eller vilket resultat som jag anser det vara önskvärt att man uppnår. Själva poängen med att staten tillsätter en förhandlare är ju att man skall komma överens mellan de två parterna. Då anser jag inte att jag här bör värdera argumenten från vare sig den ena eller den andra parten.
Herr talman! Jag konstaterar att det inte finns några skriftliga direktiv, och förhoppningsvis inte heller några muntliga. Det innebär att det är fritt fram för konstnärerna och förhandlaren att träffa avtal också i denna del.
Herr talman! Jag får nu tacka för svaret. Jag hoppas att den här frågestunden har lett fram till att också utbildningsministern vet något mer i ärendet än han tydligen visste innan han lämnade det kortfattade svaret till oss. Jag hoppas att utbildningsministern alltfort är beredd att främja en rimlig lösning av frågan och att han nu vet hur man då kan gå till väga.
Herr talman! Det kan inte vara någon hemlighet för vare sig Eva Hjelmström eller Lars-Ingvar Sörenson att regeringens företrädare — när förhandlingar förs med en facklig part - inte skall kommentera enskildheter i de pågående förhandlingarna. Men jag är angelägen om att understryka att jag hoppas att man relativt snart skall kunna komma överens i de pågående förhandlingarna. Sedan blir det nog tillfälle att redovisa utfallet och värdera detta.